Herr talman! Man måste göra någonting, sade Bo Jenevall. Det säger också vi socialdemokrater. Vi har lagt fram konkreta förslag om vad vi vill göra för att få hjulen att snurra och arbetslösheten att minska. Därigenom kan vi också spara i statens finanser. Vad vi inte vill göra är att låta dem som har det svårast med sin ekonomi få ytterligare försämringar. Vår målsättning med bostadspolitiken är att alla skall ha rätt att bo bra. I den målsättningen ligger också att vi skall stödja dem som inte har råd att själva klara av sin bostadskostnad.
Herr talman! Ja, Britta Sundin, jag håller med om det också. Men nu har faktiskt Sverige den största bostadsytan per person i världen, så vi har det inte så illa ställt på den punkten. Jag upprepar med en dåres envishet att vi måste spara och att vi måste spara överallt. Jag håller med om att det finns många orättvisor i sparandet. Vi kommer att lägga fram en del synpunker på detta i samband med kompletteringspropositionen. Vi har liksom Socialdemokraterna i olika fall betonat nödvändigheten av att stimulera den privata konsumtionen. Vi kan inte spara oss till döds. Det går inte. Vi måste få i gång efterfrågan. Det finns en efterfrågan som skulle kunna tas fram med lämpliga medel. Sedan kan vi ha litet olika åsikter om de bästa vägarna att göra det. Vi vill gärna gå skattevägen, medan andra partier kanske har andra synpunkter. Men jag upprepar: Vi måste spara.

Herr talman! Bostadsutskottet har vid upprepade tillfällen understrukit bostadsbidragens betydelse såsom en del av det bostadspolitiska stödsystemet. Bostadsbidragen kompletterar de generella bostadssubventionerna genom att de riktas mot hushåll med behov av stöd. Ur fördelningspolitisk synvinkel är inkomstprövade bostadsbidrag det klart bästa sättet att göra det möjligt att åstadkomma en god boendestandard även för barnfamiljer. Skatteomläggningen och de minskade räntesubventionerna har otvivelaktigt medfört en höjning av boendekostnaderna som för vissa grupper kan vara oacceptabel. Det är viktigt att detta kan kompenseras genom bostadsbidragen. Dessutom behandlas anslagsförslag i årets budgetproposition om bostadsanpassningsbidrag. När det gäller dessa bidrag är utskottet helt enigt om att tillstyrka regeringens förslag om ett anslag på 4,9 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Trots den breda enigheten i de stora frågorna när det gäller bostadsbidragen har till betänkandet fogats sex reservationer från Socialdemokraterna och Ny demokrati samt en meningsyttring från Vänsterpartiet. Vi har även hört en del anföranden i dessa frågor. Med anledning av en centermotion föreslår utskottet att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om möjligheten att bevilja bostadsbidrag i vissa fall, nämligen då makar lever åtskilda och den ena maken uppbär kommunalt bostadstillägg. Om den ena maken varaktigt bor på servicehus och där uppbär KBT, kan den andre maken inte samtidigt uppbära bostadsbidrag för sitt boende, trots att inkomstförhållanden och bostadskostnader är sådana att bidrag hade utgått om denne hade betraktats såsom ensamstående. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det inte kan vara rimligt att makar som på grund av ålders och sjukdomsskäl varaktigt bor i skilda bostäder skall behöva ansöka om äktenskapsskillnad för att bostadsbidrag skall utgå. Detta måste naturligtvis rättas till. De mål som riksdagen beslöt om 1987 ligger fast såsom utgångspunkt för bostadsbidragen. Det innebär att bostadsbidragen skall skapa möjligheter för familjer att hålla sig med moderna bostäder med ett eget rum för varje barn. För att möjliggöra detta även för dem som bor i nyare bostäder är det nödvändigt att gränsen för den högsta bidragsgrundande bostadskostnaden höjs. Dessa förstärkningar möjliggörs i sin tur genom att gränsen för lägsta bidragsgrundande bostadskostnad höjs något. Även inkomstgränsen för oreducerat bostadsbidrag höjs något i framlagt förslag. De föreslagna förändringarna av reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer innebär således att bidragen till hushåll med de högsta bostadskostnaderna ökar. Boverket har under åren 1991--1993 följt upp och utvärderat bostadsbidragens effekter. Utvärderingen visar att bostadsbidragen till barnfamiljer har stor fördelningspolitisk precision samt att effekterna av denna stödform överensstämmer med det uttalade syftet med stödet. I maj 1993 fick de ca 20 % av hushållen som hade de lägsta inkomsterna ca 30 % av de totala bidragen. Hälften av bidragen gick till de ca 35 % Herr talman! Jag kunde inte undvika att under förstamajhelgen reagera på den talkörsverksamhet som Vänsterpartiets Gudrun Schyman ägnade sig åt. Hon påstod att ''hyrorna hade gått upp och bostadsbidragen ner''. Tyvärr finns ingen ledamot från Vänsterpartiet här. Antingen är hennes påståenden ett led i falsk marknadsföring eller också ren okunnighet. Även Britta Sundin nämnde att hyrorna hade ökat utan motstycke under denna mandatperiod. Då kan det vara lämpligt att Britta Sundin lyssnar. Så här var det. Redan 1990 ökade hyrorna med 14,2 %. 1991 8,1 % och 1994 med 3,5 %. I år, 1994, har vi den lägsta hyreshöjningen sedan 1970. Om vi gör en liten jämförelse med kostnaderna för bostadsbidragen, finner vi att ökningen under budgetåret 1991/92 var hela 61 % -- detta såsom en kompensation för de ökade boendekostnader som följde av skatteomläggningen. Men även därefter har bostadsbidragen ökat med 17 % budgetåret Samtidigt som besparingar av de generella räntebidragen hittills har genomförts med 3,4 miljarder kronor har kostnaderna för bostadsbidragen ökat med 1,5 miljarder kronor och för de kommunala bostadstilläggen KBT med ca 2 miljarder kronor. Detta innebär att de sämst ställda hushållen har kompenserats för ökade boendekostnader. Vänsterpartiet anför i sin meningsyttring något om att reglerna för bostadsbidrag för barnfamiljer bör kompletteras så att förändringen av barnbidragen -- alltså det sänkta flerbarnstillägget -- i stället kompenseras genom en höjning av bostadsbidraget för dessa grupper. Detta är naturligtvis en god tanke. Såsom kristdemokrat ser jag naturligtvis en kompensation i förslaget till vårdnadsbidrag, även om det inte råkar framgå av betänkandet. Vänsterpartiet föreslår i sin meningsyttring även en översyn av reglerna för bostadsbidrag vid skilsmässa. Utskottet finner inte skäl för att tillstyrka detta förslag, eftersom 15 § lagen om bostadsbidrag redan nu garanterar båda föräldrarna, om de inte lever tillsammans, den bostadsanknutna delen av bidraget. Den ej bostadsanknutna delen av bidraget tillfaller dock endast den förälder hos vilken barnet är mantalsskrivet. Socialdemokraterna efterlyser i en reservation resultatet av de överväganden som utskottet och riksdagen tidigare i ett tillkännagivande förelagt regeringen om en vidgning av bidragskretsen -- något som redan har nämnts här. Vi vet att sådana överväganden pågår inom regeringskansliet. Det handlar ju även om ekonomi och pengar, vilket finns med i övervägandena. Vi förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang redovisar sitt ställningstagande i frågan och då också framlägger förslag om erforderliga åtgärder. När det gäller gränsen för utbetalning av bidrag vore det intressant för mig, som inte var med 1988 då reservanternas egen regering genomförde detta förslag, att få veta motiven bakom förslaget. Handlade det bara om byråkrati? Det är naturligtvis av värde om man kan fatta väl avvägda och någorlunda långsiktiga beslut. Till sist vill jag säga några ord om Ny demokratis reservation. Det är naturligtvis viktigt, när vi gör ganska dramatiska neddragningar av de generella bidragen i rådande situation på arbetsmarknaden, att vi är uppmärksamma på effekterna och med hjälp av riktade bidrag såsom bostadsbidraget garanterar stöd till de mest utsatta grupperna. Det gäller naturligtvis även de ensamstående och lågavlönade.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
Herr talman! Jag börjar kommentera Ulf Björklunds inlägg från slutet. Det sista han sade var att han skulle ville veta hur vi resonerat om bostadsbidragen och om detta med att belopp under 100 kr inte betalas ut. De ekonomiska förutsättningarna för väldigt många familjer har ju förändrats jämfört med situationen 1988 och fram till i dag. Det gör att vi också kan ompröva ett beslut som fattades 1988. Dessutom vet vi att tekniken har utvecklats. I dag skall man inte behöva anföra tekniska skäl när det gäller att inte betala ut mindre belopp. 1988 sade man att det av administrativa skäl blir för kostsamt att hantera små belopp. Vi fattade då beslut om detta på grund av de problem som väldigt många familjer har. Framför allt råkar ungdomar, t.ex. studerande, ut för det här. En tusenlapp är mycket pengar för dem som lever på marginalen. När det gäller bostadsbidrag till hushåll bestående av personer av samma kön har regeringen faktiskt haft ett helt år på sig. Vi gjorde en beställning till regeringen förra våren. Ett par gånger sedan förra våren har vi behandlat bostadsbidragen. Inte vid något av de tillfällena har regeringen tagit upp den här frågan och klarat ut hur man vill ha det. Det här är faktiskt en orättvisa inte bara gentemot homosexuella som lever tillsammans utan också gentemot exempelvis mor och dotter som lever tillsammans. Dessa kan inte få bidrag. Däremot kan mor och son i samma hushåll få bidrag. Två systrar kan heller inte få bidrag. Men en syster och en bror kan få bidrag. Det finns alltså orättvisor i lagen i det här sammanhanget. Vi måste se till att vi rättar till detta. Det är dåligt av regeringen att man hittills inte har kommit med ett förslag. Slutligen gäller det skattereformen. Boverket har nu gjort en ordentlig analys av vad som hände med hyrorna när det gällde skatteomläggningen. Det är sant att hyrorna blev högre. Men man har också kunnat visa att det för hushållens del inte blev någon försämring. Man fick i stället tillbaka i form av sänkt skatt. De som inte fick sänkt skatt fick i stället högre bostadsbidrag.

Herr talman! Det är möjligt att byråkratin när det gäller utbetalning av smärre belopp i dag kan undanröjas en aning till följd av tekniska framsteg. Före 1988 handlade det om en gräns vid 50 kr. 1988 gjorde man en justering uppåt till 100 kr. Med dagens penningvärde är den här hundralappen ändå inte så mycket. Vi ligger säkert någonstans mittemellan de 50 respektive 100 kronorna. Bostadsbidragen har ökat för de grupper som bäst behöver bidragen. Man har ändå fått kompensation. Det här kan därför inte handla om särskilt mycket pengar eller ha så stor betydelse. Det är ändå av värde att ett beslut har någorlunda god bärighet, att det hela är väl genomtänkt och att man inte ändrar och kastar om hur som helst. När det gäller frågan om en vidgning av kretsen människor som får bostadsbidrag är det trots allt så att här ligger ett övervägande av ekonomisk art. I en situation präglad av en ekonomisk kris är det mycket som talar för att man ser över det här ordentligt och att man undersöker vad detta kan innebära också för ekonomin. Av det skälet tycker jag att vi kan förlåta att man på regeringskansliet fortfarande räknar på detta. Självklart är det också min förhoppning att man snart kommer med besked i den här frågan.
Herr talman! Jag vill påminna Ulf Björklund om att ett enigt utskott förra våren begärde att regeringen skulle återkomma i frågan. Jag kan inte tänka mig att någon av oss trodde att regeringen inte på ett helt år skulle klara av att se över problemet och rätta till en felaktighet i lagstiftningen som gör att människor behandlas olika. Boverket är ju den myndighet som ser över bostadssituationen för många människor. Man har nyligen avlämnat en rapport som visar att 380 000 hushåll i Sverige under de senaste åren har fått byta ner sig till en lägre standard, till en mindre bostad. Denna utveckling tycker jag är väldigt oroande. Jag skulle vilja höra vad Ulf Björklund, som här företräder regeringspartierna, anser om en utveckling som innebär att vi i Sverige, om vi inte ser upp i den här frågan, kan komma tillbaka till en situation av trångboddhet.
Herr talman! Först vill jag säga till Britta Sundin att utskottet fortfarande är enigt när det gäller att undersöka möjligheterna att vidga bidragskretsen. Det är ingen skillnad jämfört med föregående år. Alla förväntar vi oss, och så alltså även jag, att någonting snarast presenteras här. Enighet råder således fortfarande i utskottet. När det gäller de hushåll som har fått byta ner sig i fråga om boendestandarden kan jag säga att en mycket viktig orsak nog är vad jag anförde om hyreshöjningarna år 1991. Med hela 25,4 % ökade hyran till följd av skatteomläggningen. Man kan naturligtvis fundera över om våra riktade bidrag fullt ut utgör kompensation för den stora höjning som skatteomläggningen har orsakat. Ändå visar satsningen på bostadsbidragssidan att vi trots allt vill rikta de här pengarna till de grupper som har största behovet av dem. Det är den ambition som vi i rådande situation kan ha.
Herr talman! Helt kort vill jag bara säga till Ulf Björklund att Boverket faktiskt har utvärderat skattereformen och kommit fram till att inte någon har fått sämre förhållanden på grund av just skattereformen.
Herr talman! Ett positivt tecken ser vi trots allt när vi tittar på boendekostnadsutvecklingen efter 1991. 1994 har vi den minsta boendekostnadsökningen sedan 1970. Det är ju också sådant som kommer väldigt många människor till del. Det i sin tur har att göra med att regeringen har vidtagit åtgärder för att få ner framför allt räntorna. Vi får alltså se en utveckling som innebär att vi har fått ner hyreskostnadsökningen under de senaste åren.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande om elöverkänslighet är enhälligt. Det kanske kan synas som en utmaning att fresta kammarens tålamod med att dra i gång en debatt och göra inlägg i den här frågan. Men jag tycker att den är så pass viktig att vi bör uppmärksamma den genom att byta några ord om problemen. Elöverkänslighet är en relativt ny företeelse i vårt samhälle. Inte desto mindre är det angeläget att vi uppmärksammar den. Problemet kan man väl säga är en följd av det s.k. moderna samhället med den stora användningen av el och apparater som har elektricitet som drivkälla. Det råder också samstämmighet bland många om att en del personer mår ganska dåligt när de utsätts för eller kommer i närheten av elektromagnetiska fält. Samtidigt måste man konstatera att det i dag inte finns någon allmänt accepterad förklaring till uppkomsten av elöverkänslighet. Detta gör att det inte heller är möjligt att förorda eller föreslå åtgärder för att komma till rätta med de här problemen. Men det är mycket angeläget att kunskaperna på det här området ökas. Åtskilliga kunskaper finns redan. De bör föras ut och ligga till grund för åtgärder i syfte att minska problemen. Undersökningar och kartläggningar har under senare år genomförts. Socialstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som skall utvärdera dagens befintliga kunskapsläge. De väntas i slutet av året lägga fram sitt arbete. Till den här gruppen har knutits en referensgrupp med företrädare för Boverket, Strålskyddsinstitutet samt kommunerna. Det pågår även annat arbete på det här problemområdet. Enligt utskottets mening bör en samordning ske av allt pågående arbete. En grundläggande uppgift bör vara att på ett enhetligt sätt definiera begreppet elöverkänslighet. Likaså bör omfattningen av problemen så långt som möjligt fastställas. Utskottet anser att det bör ankomma på regeringen att vidta de åtgärder som erfordras för att de nu pågående utrednings och inventeringsinsatserna samordnas och därefter förs ut i form av åtgärdsprogram. Med hänsyn till problemens omfattning bör detta arbete genomföras utan dröjsmål. De erfarenheter som härvid efter hand uppnås bör snabbt komma till praktisk tillämpning. I lämpligt sammanhang bör regeringen återkomma till riksdagen med redovisning och med förslag til åtgärder. Ett antal motioner ligger till grund för detta betänkande och särskilt tas i en del av dessa upp förslag om bostadsanpassningsbidrag för elsanering. I dag finns det inte någon skyldighet för kommunerna att utge de här bidragen, men flera kommuner beviljar trots detta bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Utskottet är mot bakgrund av de kunskapsbrister som ännu råder om orsaker och samband beträffande elöverkänslighet inte berett att föreslå bifall till motionskraven. I dessa liksom i alla andra frågor är det nödvändigt att ha tillförlitligt underlag och entydiga fakta när riksdagen skall fatta viktiga beslut. Dessa underlag saknas i den här frågan. Jag är övertygad om att när beslutsunderlaget fyller dessa krav kommer åtgärder utan dröjsmål att vidtas. De problem och den oro som allt fler känner beträffande elöverkänslighet har utskottet tagit på allvar. Fakta har inhämtats och uppvaktningar har skett inför utskottet. Hela frågan om elöverkänslighet har genom detta betänkande lyfts fram på ett sätt som jag tror är både riktigt och viktigt. Det är säkert inte sista gången den här frågan kommer att behandlas i Sveriges riksdag. Jag ser med tillförsikt fram emot att man efter hand får en bättre struktur på både forskning och åtgärdsprogram. Herr talman! Med detta vill jag avslutningsvis yrka bifall till hemställan i detta enhälliga betänkande.

Herr talman! Det finns många exempel på att när stora miljöproblem första gången upptäcks tar man inte dem som slår larm på allvar. Särskilt gäller det om problemen är omfattande, svåra att komma till rätta med och om de bara kan angripas om man utmanar starka ekonomiska intressen. Detta gällde när asbestens farlighet första gången upptäcktes. Det gällde lösningsmedel i färger och det gäller nu elöverkänslighet och bildskärmsskador. Det är också regel att den akademiska världen är tämligen konservativ i sådana här frågor. De forskare som först lyssnar på dem som drabbats och slår larm blir ofta betraktade som alarmister, populister och kanske rent av ibland linslöss. Det är först när bevisen blir helt överväldigande för att något är fel på de vedertagna teorierna som det akademiska etablissemanget vågar slå fast en ny sanning. Jag tillhörde själv dem som var skeptiska mot att man kunde bli skadad av elektricitet, särskilt av att arbeta vid bildskärm. Jag påverkades förmodligen av en stark tro på den nya informationsteknologin och ett eget starkt beroende. Hela min tillvaro skulle mer eller mindre slås i spillror om jag tvangs återvända till pennan eller skrivmaskinen. Åtminstone inbillade jag mig det. Det som gjort att jag nu har fått en annan uppfattning har att göra med att jag själv fick symtom där ett samband med arbete framför bildskärm inte kunde uteslutas. Nu visade det sig att det troligen var något annat, men det hela ledde till att jag lärde känna människor som redovisat sina problem på ett så oerhört tydligt sätt att det gjorde mig övertygad om att elöverkänsligheten är ett reellt fysiologiskt problem, även om det naturligtvis är ganska svårt att dra en absolut gräns mellan kropp och själ. Vi i Vänsterpartiet som har motionerat nöjer oss med utskottets förslag och uppfattar det som att alla partier nu tar detta problem på allvar och att vi vill att regeringen skall komma tillbaka med konkreta förslag. Och det skall gå fort. Det står också ''utan dröjsmål'' i utskottets betänkande. Jag noterar särskilt att utskottet säger att de praktiska erfarenheterna måste tas till vara. Det uppfattar jag som ett stöd för vår motion, där vi hävdat att forskningen kring elöverkänslighet skall ske i nära samarbete med drabbade personer. Låt mig avsluta med ett exempel på vad samarbetet skulle kunna betyda. I Arbetsmiljöfonden pågår nu behandlingen av ett antal ansökningar om forskningsanslag. Beslut skall fattas senare denna månad. Föreningen för el och bildskärmsskadade har på eget initiativ begärt att få läsa handlingarna. I ett remissvar hävdar de att forskningen om elöverkänslighet i Sverige befinner sig i en förtroendekris, eftersom den domineras av forskare som med stor frenesi förfäktat att elöverkäsnlighet och skador från bildskärmar skall betraktas som en omöjlighet till dess motsatsen är fullständigt bevisad. Föreningen har också synpunkter på de enskilda forskningsprojekten. Det är klart att riksdagen inte skall lägga sig i forskningspolitikens detaljer eller enskilda forskningsprojekt. Men vi kan som representanter för allmänheten hävda kravet på att forskarna lyssnar på dem som drabbats. Jag tycker att det är naturligt att de instanser som beviljar forskningsanslag -- det gäller både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöfonden -- själva aktivt försöker ta in synpunkter från de drabbade och deras intresseorganisationer och också beaktar de synpunkter som kommer fram. Det skulle vara intressant att höra någon av mina meddebattörer och företrädare för regeringspartierna uttala sin mening i den här frågan. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi närmar oss den del av året då många gärna vill börja dra i väg till sommarstugan, med en kanske litet enklare stil på sitt liv. Man vill leva litet primitivare. Visst låter det mysigt när man talar om surrande spritkök och levande ljus. När jag senast upplevde detta var det snarast i en stämning av spöklikhet. Det var vid ett av de möten jag har haft med dem som har drabbats av det som vi kallar för elöverkänslighet. Man kom fram till dörren i ett vanligt bostadsområde. Dörrklockan var urkopplad, man fick knacka på dörren. När vi hade suttit där en stund ringer telefonen, och den var kopplad på ett sådant sätt att det inte var direkt i närheten av själva telefonen som abonnenten svarade, utan det var en lång och krånglig anordning ett antal meter från telefonen. När man tittade upp närmast taket såg man hur vissa av kopplingsdosorna var helt tomma. På andra ställen hade man kopplat ur det elektriska. Där vid sitt bord med levande ljus satt den unge civilingenjör som förut vid dataskärmen arbetat med det högteknologiska JAS-projektet. Han skulle bjuda på te. Det var då det surrande spritköket hördes. Visst kunde han använda sitt skafferi. Bra skafferi i all ära, men hur många vill vara utan kyl och frys, eller vem vill vara utan TV, video, diskmaskin, elspis, mikrovågsugn, skiv eller CD-spelare, rakapparat, hårtork, eller ännu värre som i hans fall utan sitt jobb? Bertil Danielsson påpekade förut att vi inte vet så mycket kring detta. Just det är ganska oroande. Det är så mycket i vår miljö som vi inte har något grepp om, där vi kanske redan har passerat en gräns som vi alltför sent kommer underfund med att vi har passerat. Vi vet inte om olika påverkansfaktorer gemensamt löser ut allergier. Vi vet inte med säkerhet om de samband som tycks finnas mellan kvicksilverförgiftades och elöverkänsligas allergier och vad de kan bero på. Vi kan konstatera att en av landets stora tidningar i dag har ägnat en hel bilaga åt allergier. Även om man inte tar upp just frågan om elöverkänslighet, påpekar man att ungefär var fjärde svensk i dag är överkänslig för något ämne eller någon miljö. Vi kan som motionärer i dag vara ganska nöjda. Många har alltför länge inte tagit de drabbade på allvar. Jag hade en frågedebatt i ärendet i höstas och kunde konstatera med det svar jag fick att man på berört departement ännu inte hade insett djupet av dessa problem. Det var med en viss besvikelse som jag den gången lämnade talarstolen. Nu kan jag konstatera att utskottet har, med bl.a. utskottsförhör kring problemen, insett allvaret och kommit fram till ett bra förslag och, som Johan Lönnroth påpekade förut, markerat att de åtgärder som kan vidtas skall vidtas utan dröjsmål. Herr talman! Jag tillstyrker varmt hemställan i betänkandet.

Herr talman! Ute i våra kommunala församlingar är det vanligt att man när man motionerat går upp och tackar. Den kan vara olika behandlad, ibland avstyrkt, ibland tillstyrkt. Här i riksdagen är det nästan undantagslöst så att motioner avslås. De flesta motionärer vet aldrig om när motionen behandlas. Det står en liten rad inne i ett stort betänkande som inte har en titel som har med motionen att göra. Den bara försvinner. I det här fallet är det inte så, herr talman. Vi har fått ett betänkande med rubriken Elöverkänslighet. Det är företrädare för sex av riksdagens partier som motionerat, 23 motionärer. Det visar med vilket allvar som frågan har tagits. Det hedrar bostadsutskottet -- det vill jag säga till Bertil Danielsson som är utskottets talesman i dag -- att det är bra att man har behandlat den här frågan på det här viset. Som mina meddebattörer tidigre sagt har denna fråga väckt stor uppmärksamhet i massmedierna. Elöverkänslighet är ett stort bekymmer för de människor som har drabbats. Jag har i likhet med tidigare talare besökt bl.a. elöverkänsliga människor. Det är problem för dem i bostaden, problem på arbetsplatsen. Utskottet har haft en hearing. Man har haft folk hos sig som redovisat sina synpunkter vilka jag själv har tagit dela av, liksom av de förslag som utskottet enhälligt kommit fram till. Jag har egentligen ingen fråga till Bertil Danielsson utan mera en önskan att man nu noga följer upp frågan. Det har sagts tidigare att vi inte har ett särskilt statsråd med ansvar för sådana här frågor. Det är viktigt att frågan följs upp så att regeringen tar itu med frågan och återkommer till riksdagen. För de människor som är drabbade är varje månad ett bekymmer. Därför är det bråttom. Jag skall i likhet med många andra riksdagsmän nästa vecka ut och tala om demokrati och rösträtt. Jag tycker faktiskt att detta ärende är ett gott skolexempel på när demokratin fungerar och när det verkligen kan hända någonting i parlamentet. Jag ber slutligen, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är något ovanligt att begära replik när betänkandet är enigt och utskottet har fått beröm av de i debatten deltagande ledamöterna. Men det var några synpunkter som jag kanske ändå vill kommentera. Det är givetvis så, Johan Lönnroth, att riksdagen som lagstiftande och beslutande församling måste vara väldigt försiktig när det gäller frågor som har med forskning och liknande att göra. Vi får inte råka i den situationen att riksdagen sliter tvister inom forskningsvärlden genom att fatta beslut i en eller annan riktning. Vi måste ha så gott underlag för våra ställningstaganden att det inte komma i fråga att vi har tagit ställning för en eller annan part. När det gäller de elöverkänsliga människornas situation delar jag självfallet den uppfattningen att de måste få komma till tals, liksom alla andra som har något att tillföra i dessa frågor. Vi hade uppvaktning i utskottet från de elöverkänsligas förening. Vi lyssnade med uppmärksamhet på vad man hade att framföra. Jag är övertygad om att man också i framtiden kommer att ta hänsyn till vad som framkommer. Rune Thorén sade i sitt inlägg att det är otillfredsställande och t.o.m. skrämmande att vi vet så litet. Ja visst, det är därför som utskottet har ägnat ett så stort intresse åt den här frågan. Den har fått ett eget betänkande och en ordentlig genomlysning, och man har gjort en kraftfull skrivning som är uppfordrande och krävande gentemot regeringen, som nu har ett påtagligt ökat ansvar för dessa frågor. Till Rune Thorén vill jag också säga att självfallet kommer uppmärksamheten att vara stor och omfattande även framöver. Frågan om elöverkänslighet är inte löst eller avförd från dagordningen genom beslutet i riksdagen, utan detta är början till en process. Jag utgår ifrån att inte minst ledamöterna i Sveriges riksdag kommer att bevaka hur denna fråga framöver behandlas.
Herr talman! Jag håller naturligtvis med Bertil Danielsson om att vi här i riksdagen inte kan slita tvister mellan forskare. Men i och med att utskottet nu har uttalat att de praktiska erfarenheterna måste tas till vara, tolkar jag det så, att det i första hand är de elskadade själva som har praktiska erfarenheter att tillföra. Nu har utskottet tagit deras erfarenheter på allvar och lyssnat på dem.

Herr talman! I den här delen tror jag inte att det finns någon annan uppfattning än vad som här har framkommit. Självfallet kommer man att vidta de åtgärder som man har möjligheter att vidta med nuvarande kunskapsnivå. Man vet ju en hel del. Man vet att människor far illa, och man vet att situationen förbättras för de allra flesta om de inte utsätts för elektromagnetisk strålning. Åtskilligt kan redan göras. Men det återstår ändå en hel del. Vi gör nu en beställning om det samlade greppet. Men det utesluter inte att man går snabbt fram på de områden som är möjliga. Nu är det inte riksdagens uppgift att i detalj tala om för olika myndigheter att de skall göra si eller så. Man är nog tillräckligt lyhörd för den anda och intention som finns i betänkandet, så att man gör ändå på det sättet.

Fru talman! Äntligen en skuldsaneringslag! Så kan svenska folket uttrycka sig. Regeringen har efter lång tid lagt ett förslag om en skuldsaneringslag på riksdagens bord. För dem med mycket stora skulder har det varit efterlängtat. Riksdagen har i dag att fatta beslut om denna lag som skall gälla från den 1 juli 1994. Skuldsaneringslagen innebär för många en möjlighet att leva ett drägligare liv utan en ständigt gnagande oro för ekonomin och utan de bekymmer som den ger upphov till. Den överskuldsatte får en möjlighet, en ny chans, att komma ur sin mycket svåra situation. Men det kommer att ställas mycket höga krav för att skuldsanering skall beviljas. Bl.a. handlar det om att man inte kan betala sina skulder under överskådlig tid. Syftet är att skuldsaneringen skall vara ekonomiskt rehabiliterande. Som ett slags huvudregel skall alla skulder omfattas av skuldsaneringslagen. En förutsättning är att den skuldsatte av egen vilja och med aktivt bidragande vill komma till rätta med sin ekonomiska situation. Den skuldsatte skall som ett första steg själv med hjälp av t.ex. konsumentvägledare och socialtjänstens budgetrådgivare försöka nå en överenskommelse med dem han eller hon häftar i skuld till. Om ytterligare hjälp behövs skall den skuldsatte kunna ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten för att på frivillighetens grund komma överens med kreditgivarna. Syftet är här att en betalningsplan omfattande fem år skall upprättas. Efter denna tid bör den skuldsatte i princip inte längre vara tyngd av skulder. Det kan finnas fall där kreditgivarna inte accepterar en sådan lösning. En domstol skall då kunna fatta beslut om en tvingande skuldsanering. Men vilka är orsakerna till att regeringen först nu efter påtryckningar från framför allt oss socialdemokrater presenterar en skuldsaneringslag? Låt oss se litet grand på historien. Bakgrunden är följande. Under första hälften av 1980-talet ökade hushållens skuldsättning långsamt. Utvecklingen vände 1985 med en ökad nettoupplåning fram till 1989, då den avstannade för att i stället vända. Ränteutgifterna som andel av inkomsten ökade kraftigt under 1980-talet. Det var inte förrän 1993 som den långsamt började minska. Till bilden hör att det var lätt att låna pengar under 1970-talet och en bra bit in på 1980-talet. Det var också billigt. Men situationen har förändrats. För den som av olika anledningar skuldsatte sig finns lånen kvar. I dagens situation med en verklighet präglad av ekonomiska problem för landet ställs allt högre krav på den enskilde. Rationaliseringar kräver neddragningar. Den sociala välfärden är på god väg att försämras. Arbetslösheten gräver stora hål i den familjs ekonomi där någon av, eller bägge, makarna har förlorat sitt arbete. Frågan om skuldsanering har behandlats vid ett flertal tillfällen inte bara i riksdagen utan också av flera utredningar. Skuldsaneringen finns också med i rapporter från bl.a. Konsumentverket. Riksdagens revisorer har också tagit sig an frågan om skuldsanering. Det är viktigt att verka för en ekonomisk rehabilitering, var riksdagens mening med anledning av revisorernas förslag 1986/87:7. Redan 1987 påtalade riksdagen behovet av en ekonomisk rehabilitering av skuldsatta. I slutet av samma år ansåg riksdagen att man borde utsätta frågan om skuldsanering för en allsidig och förutsättningslös översyn. 1988 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen två utredningar som behandlade skuldsaneringen. Bägge kom fram till att det är nödvändigt att en skuldsaneringslag blir verklighet. Insolvensutredningen kom 1990 med ett delbetänkande om skuldsaneringslagen efter det att utredningen behandlat frågan med förtur. Det var ett starkt gensvar för en skuldsaneringslag från remissinstanserna. Man sade bl.a. att det som för ett kreditinstitut är en förlust som kan balanseras av vinster är för den enskilde en förlust med genomgripande personliga konsekvenser. Detta motiverar samhällets stödåtgärder då kreditmarknadens aktörer har vitt skilda utgångspunkter. Våren 1992 behandlades skuldsaneringslagen igen av riksdagen. Samtidigt som vi fattade beslut om en ny konsumentkreditlag avslog den borgerliga majoriteten de socialdemokratiska motionerna om införandet av en skuldsaneringslag. Men lagutskottet sade i sitt betänkande att det är angeläget att det införs en möjlighet till skuldsanering för fysiska personer i Sverige. Meningen var från början att regeringen skulle presentera ett förslag till en skuldsaneringslag hösten 1993. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari 1994. Det var riksdagens beslut så sent som i juni 1993. Det meddelades senare att ett lagförslag skulle läggas på riksdagens bord i december. En lag kunde träda i kraft den 1 juli 1994. Men det var först i februari i år som vi skulle få möjlighet att ta del av regeringens förslag. Det har varit väl känt att den moderata justitieministern Gun Hellsvik helst inte ville se en skuldsaneringslag. Hon har bl.a. varit rädd för att betalningsmoralen skall sänkas i stället för att se till hur de enskilda familjerna skulle kunna leva ett normalt liv. Det kom ingen proposition. I stället svarade justitieministern i ett frågesvar här i kammaren den 19 januari 1993 att hon inte var beredd att lägga fram något förslag. Hon ville avvakta de frivilliga lösningar som prövades och se vad de kunde leda till. Fru talman! Jag är helt på det klara med att frivillighetens väg är att föredra i fall som har att göra med människor och deras ekonomi. Men det måste finnas en laglig grund att stå på. Det är därför som skuldsaneringslagen är så viktig. Den är efterlängtad av många. Våren 1993 behandlade vi skuldsaneringslagen ytterligare en gång i lagutskottet. I tolv motioner, varav hälften från Socialdemokraterna, yrkade man på ett införande av en lagstiftning i frågan. Samfällt förordade lagutskottet att regeringen skulle utarbeta en skuldsaneringslag som kunde träda i kraft den 1 januari 1994. Det var med kraftfulla skrivningar som utskottet påvisade hur viktigt det var att lagstiftningen kom till stånd. Vidare fanns det utredningar. Det fanns författningsförslag. De utländska erfarenheterna från Norge och Danmark hade tagits i beaktande. Det fanns remissvar som till övervägande delen var positiva. Justitieministern visste med andra ord vad hon hade att göra. Under hösten blev vi lovade att regeringens förslag skulle komma. Men ingenting hände. Det var först under mars månad som regeringen lade propositionen på riksdagens bord. Fru talman! Lagutskottets förslag till skuldsaneringslag innebär i huvudsak följande. Med skuldsanering avses att en fysisk person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder. Förfarandet innehåller tre olika steg. I det första steget, som i huvudsak lämnas utanför det lagreglerade området, skall en kraftigt skuldsatt gäldenär själv försöka träffa en uppgörelse med samtliga sina borgenärer. Om detta inte lyckas, skall gäldenären hos kronofogdemyndigheten i ett andra steg kunna ansöka om frivillig skuldsanering. Med en sådan frivillig skuldsanering avses att gäldenären tillsammans med kronofogdemyndigheten upprättar ett förslag till skuldsanering som godtas av samtliga borgenärer. Om någon borgenär motsätter sig ett sådant förslag skall kronofogdemyndigheten överlämna ärendet till tingsrätten, som i ett tredje steg skall kunna bevilja och besluta om en tvingande skuldsanering. Enligt de allmänna villkoren skall det vara fråga om en fysisk person med hemvist i Sverige och som inte är näringsidkare. Gäldenären får inte vara ålagd näringsförbud. Vidare krävs det att gäldenären är insolvent och så skuldsatt att han inte inom överskådlig tid kan betala sina skulder. Det krävs också att det vid en allmän bedömning framstår som skäligt att bevilja gäldenären skuldsanering. En skuldsanering enligt lagen skall regelmässigt vara förenad med en betalningsplan för gäldenären, om hans betalningsförmåga inte är så dålig att det helt saknas betalningsmöjligheter. En sådan betalningsplan innebär att gäldenären under en period av som regel fem år skall leva på existensminimum och att betalningsförmågan därutöver skall komma borgenärerna till godo. Genomförandet ställer höga krav på gäldenärens egen aktiva medverkan. En skuldsanering omfattar i princip samtliga skulder som har uppkommit före en viss dag inklusive det allmännas fordringar avseende skatt och avgifter. Vissa undantag görs dock. Exempelvis skall fordringar som förenas med panträtt, fordringar på familjerättsliga underhållsbidrag och fordringar som innebär ett fortsatt ömsesidigt utväxlande av prestationer inte omfattas av en skuldsanering. De fordringar som omfattas av skuldsaneringen skall i princip också behandlas lika -- dvs. alla borgenärer skall drabbas av en lika stor procentuell nedskrivning av sina fordringsbelopp. Fru talman! Betänk ett slag de människor som av olika anledningar har fastnat i kreditträsket och som har mycket stora skulder! Betänk hur deras vardag ser ut! Vi kan försöka sätta oss in i deras situation där pengarna inte räcker. Det är inte fråga om de skall försöka klara av sina skulder inom några år, därför att skulderna är betydligt större än så. Det kanske handlar om flera decennier, eller kanske om hela livet, innan skulderna är avbetalda. För dessa människor har skuldsaneringslagen blivit en räddning, något att vänta på som kan ge dem en annan vardag med framtidstro och hopp. Det är därför som skuldsaneringslagen är så viktig. Det är viktigt att alla krafter nu sätts in, såväl lokalt som regionalt, för att nå syftet med en väl fungerande skuldsaneringslag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 26 om skuldsanering.

Fru talman! Äntligen har vi kommit fram till ett riksdagsbeslut om skuldsanering för privatpersoner. De gångna årens köp och kredityra har ju drabbat många. Privatpersoner, företag och banker har drabbats. Bankerna fick sin saneringsmöjlighet genom Bankakuten. Nu gäller frågan privatpersoner som är ohjälpligt fast i skuldfällan. Det är där skuldsaneringslagen kommer in. Lagens huvuddrag är, som vi redan har hört: Den grundläggande utgångspunkten är att om gäldenären är så skuldsatt att han inte kan betala inom överskådlig tid införs en möjlighet till skuldsanering. Den här skuldsaneringen innebär oftast en större eller mindre nedskrivning av de skulder som en person har -- men under vissa bestämda förutsättningar. En saneringsplan måste upprättas för att fastställa betalningsförmågan och som regel en bedömning under en period av fem år framåt. Då skall gäldenären betala så mycket som maximalt är möjligt sedan pengar, medel, undantagits för existensminimum. Det här saneringsförfarandet skall, som redan har omnämnts, i första hand genomföras av den enskilde gäldenären med hjälp av kommunal budgetrådgivare. I andra hand får ett komplett saneringsförslag upprättas genom kronofogdemyndigheten. I tredje hand -- om man inte kan komma överens, om det blir oenighet trots detta mellan parterna -- kan, och får, ärendet avgöras vid domstol. Jag tycker att det är angeläget att redan nu ge ett klart besked: Alla får inte bli sanerade från alla skulder. Det här lagförslaget kan lätt väcka falska förhoppningar. Jag vill meddela det redan nu för att undvika något sådant. I varje enskilt fall måste det göras en skälighetsbedömning av en mängd olika faktorer. Det gäller hur skulderna har uppkommit, vad det är för skulder, när skulderna har uppkommit osv. I botten ligger att vi måste beakta den allmänna betalningsmoralen. I klartext betyder det att vi inte kan sanera skulder hur som helst för ett antal människor. Då undrar kanske resten av gäldenärerna: Varför skall jag betala mina skulder? På det viset kommer man att undergräva den totala betalningsmoralen i samhället. Där går den yttre gränsen. Men av dem som beviljas skuldsanering krävs det, som jag har sagt, vissa uppoffringar. Det gäller att leva på existensminimum. Det gäller att fullfölja betalningsplanen, som regel under fem år. Men uppoffringen följs av en rejäl belöning, nämligen att man då blir fri från den skuldfälla som har fjättrat en under många år. Framtiden kan därmed bli ljusare för dessa människor. Så här är lagen konstruerad, men skuldsanering måste också fungera i verkligheten. Det kräver förutom gäldenärens aktiva medverkan en god vilja från alla andra inblandade för att gäldenären skall komma ur skuldfällan. Det måste göras nödvändiga satsningar från statliga och kommunala myndigheter, från långivare -- framför allt bankerna -- och från andra borgenärer. För att skuldsaneringen skall kunna fungera i verkligheten är jag övertygad om att man måste skapa särskilda ''skuldsaneringsfunktioner'' framför allt inom socialförvaltningen, inom banker och vid kronofogdemyndigheterna. Samverkan mellan de här tre instanserna är nödvändig om skuldsaneringen skall fungera. I centrum för hela skuldsaneringsförfarandet står kronofogdemyndigheten som bär ett stort ansvar för att det hela skall fungera. Vi har all anledning att tro att den kommer att bära detta ansvar med stor framgång men inte utan ansträngning, det skall vi vara klara över. Jag känner till att man på Riksskatteverket, under vilket exekutionsväsendet sorterar, är i full färd med att se till att kunna fylla just den centrala funktion som kronofogdemyndigheterna måste ha inom skuldsaneringsverksamheten. Fru talman! Kontinuerlig uppföljning av lagstiftning är alltid viktig. Här finns det ett särskilt stort behov av att man ingående följer lagen och dess tillämpning redan från början. Regeringsförslaget är visserligen en bra produkt på ett svårt område och ligger helt i linje med lagutskottets beställning. Men skuldsaneringslagen är också något av en ny rättslig figur med flera rättsliga innovationer, både regelmässigt och organisatoriskt. Detta gäller särskilt det som man kan kalla för kvarboendemöjligheten, alltså möjligheten att kunna bo kvar i sitt hus och framför allt i sin bostadsrätt, efter en skuldsanering. Kvarboendemöjligheten bygger på något som man kan kalla för simulerad exekutiv försäljning. Det är omöjligt att här gå in i detalj på exakt vad detta betyder, men det betyder att det görs en exekutiv försäljning på låtsas och så får den boende bo kvar. Detta är en synnerligen stor rättslig innovation, och den kräver extra uppmärksamhet. Det blir särskilt viktigt att följa upp de första rättsfallen som dyker upp hos kronofogdemyndigheten och domstolen. De rättsfallen får särskilt stor betydelse och blir styrande för rättstillämpningen. Till slut vill jag framföra en stark vädjan till alla berörda. Hjälp till att skapa en väl fungerande skuldsanering! För denna vädjan föreligger flera motiv, både mänskliga -- som man lätt inser -- och ekonomiska. De nu aktuella människorna sitter ohjälpligt fast i skuldfällan. Om vi lagstiftare släpper ut dessa människor ur skuldfällan är det både en mänsklig framgång och en ekonomisk fördel. Det uppkommer nämligen en samhällsekonomisk vinst också. Det kan vara tryggt för dem som bara mäter allting i pengar att veta att det faktiskt också finns en samhällekonomisk vinst. Avslutningsvis finns det all anledning att fastslå att detta lagstiftningsarbete är en stor framgång för lagutskottet. Utskottet har envist och delvis i motvind drivit frågan, men har även fått parlamentets stora stöd när det har behövts. Nu framlägger utskottet ett enhälligt förslag. Det enhälliga förslaget inkluderar även Bengt Fru talman! Min hemställan är enkel och klar. Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan.

Fru talman! Lagutskottet har enats om en skuldsaneringslag eller, som man skulle kunna uttrycka det, en liten fallskärm för den vanliga människan, som utan egen förskyllan råkat i ekonomiska svårigheter, som hon inte själv kan klara ut, även om hon skulle hålla på att betala hela livet ut. Behovet av en skuldsaneringslag är tyvärr ganska stort. Vi har ett 80-tal bakom oss då allt fler föll inför frestelsen att falla inför slipade försäljningsargument och göra olika inköp. Fastigheter och kapitalvaror förvärvades med stor belåning och höga räntor och blev fallet för många människor. När vi nu är inne i en lågkonjunktur möts man av arbetslöshet, ändrade räntor och slopade möjligheter till ränteavdrag vid sidan av oförutsedda händelser på det personliga planet. Det är således nödvändigt att inse behovet av en lag som hjälper människor som hamnat i denna situation. Regeringen beslöt förra året på initiativ av civilminister Inger Davidson om en försöksverksamhet med frivillig skuldsanering i Stockholm och Skellefteå. Målsättningen var att verksamheten skulle pågå ungefär två år, men eftersom propositionen nu har kommit har projektet lagts ned. Fru talman! Behovet av en skuldsaneringslag är stort. Den behövs inte bara för att hjälpa människor ur ekonomisk ruin. Det är också fråga om en persons sociala situation. En dylik situation påverkar hela det sociala livet. Det måste vara nedbrytande att konstatera sin insolventa situation. I en dylik situation är det näst intill omöjligt att repa mod och förhandla om en sanering av skulderna med långivaren. Jag tror inte att det finns någon som missunnar en medmänniska att bli kvitt sina skulder oavsett om det sker med hjälp av skuldsaneringslagen eller genom ett eget initiativ till återbetalning. Låt mig ta ett litet exempel på behovet av en skuldsaningslag. Kanske, eller förhoppningsvis, kommer man inte att behöva utnyttja lagens fördelar till så stor grad i framtiden. Men i det projekt jag nämnde i Stockholm och Skellefteå var antalet ärenden 314 under nio månader. Av dessa bedömdes 35 % av hushållen vara i behov av nedskrivning av sina skulder. Ur statistiken kan man finna att nära hälften av de hjälpsökande var ensamstående utan barn. Bland dem var något fler män än kvinnor. Hushållens samlade skulder uppgick till 83 miljoner kronor. Det ger en genomsnittsskuld på ca 280 000 kr. Men skillnaderna var stora, från några tusen kronor till flera miljoner kronor. Många av dessa personer hade satsat på villor när räntorna och priserna var höga, och därefter kom arbetslösheten. Fru talman! Oavsett om det rör sig om mycket eller litet pengar, så vill jag än en gång belysa den sociala biten. Det är oerhört viktigt att vi hjälper människor från att inte komma in i en personlig kris på grund av alltför höga skulder. Dessa negativa effekter kan få ännu större och ännu mer förödande konsekvenser, med påföljande kostnader för samhället. Som kristdemokrat vill jag tacksamt notera utskottets behandling av frågan med tanke på dessa aspekter. Vi kan konstatera att människan kommer i fokus. Vi kan tillsammans lyfta en hel familj eller en individ ur ett låneträsk som de ofrivilligt hamnat i. Det känns skönt att det finns en möjlighet för vanliga människor i behov av nödlandning att få landa mjukt. Det får inte bara vara höginkomsttagare som kan förse sig med en rejäl fallskärm som ofta utlöses utan att de har varit förtjänta av den. Det är på den ekonomiskt sett lägre nivån som skuldsaneringslagen behövs och kommer att göra nytta. Det är inte nödvändigt att gå in på den tekniska biten. Den finns i betänkandet och har på ett mycket förtjänstfullt sätt redan vidrörts av dels Vi kristdemokrater anser det vara viktigt att man får hjälp med att revidera sin ekonomi. Det är viktigt enligt vårt sätt att se på den personliga ekonomin. Den skall skötas av oss själva, men vid behov skall det finnas hjälp och stöd. Avslutningsvis, fru talman, vill jag helt kort nämna vad reformen eventuellt kommer att kosta. Initialt är det naturligt att det blir vissa kostnader. Det är självklart. Men på sikt tror jag att den eventuella årliga kostnaden utgör en riktig investerad satsning. Den satsningen kommer att ge lägre kostnader på andra konton, såsom mindre arbete för kronofogdemyndighet, socialtjänst, sjuk och psykvård osv. Det som är viktigast är, när allt kommer omkring, människan som kan komma tillbaka till ett vanligt och värdigt liv igen. Jag ser med tacksamhet på utskottets behandling av ärendet i detta betänkande.
Fru talman! Jag har bara en kort kommentar. Jag delar uppfattningen i mycket av det Kenneth Lantz har sagt. Jag vill gärna konstatera att det var beklagligt att ärendet förskjöts i tiden på grund av försöksverksamheten. Den är tyvärr nedlagd, precis som Kenneth Lantz sade, på grund av att den frivilliga vägen inte var den rätta vägen. Man tvingades till det som utskottet har kommit fram till. Hade det blivit en snabbare behandling hade säkert det som Kenneth Lantz underströk, och som jag också vill instämma i, nämligen de mänskliga värdena, kommit snabbare in i arbetet för en skuldsaneringslag. Människan, individen, får chansen till det som vi tidigare har gett bankerna. Det är oerhört viktigt. Även om vi oftast säger att fallskärmar inte är bra är det viktigt att människor inte faller igenom. Därför beklagar jag att försöksverksamheten i viss mån fördröjde vår möjlighet att redan i dag ha en skuldsaneringslag i kraft.

Fru talman! Ärade kammarledamöter! Även jag är mycket tillfreds med att kunna stå här i dag och konstatera att vi efter den 1 juli med en till visshet gränsande sannolikhet kommer att ha en skuldsaneringslag. Många talare har påpekat att det ligger ett omfattande arbete bakom denna lag. Jag har faktiskt inte tittat i källorna när Vänsterpartiet första gången uttalade sig för en skuldsaneringslag, men det är åtskilliga år sedan. Jag är mycket tillfreds med det föreliggande förslaget, även om vi i Vänsterpartiet har haft några påpekanden och motionsyrkanden för att ytterligare finjustera förslaget. Vi har inte fått våra motionskrav tillgodosedda i alla detaljer. Men jag vill ändå konstatera att i huvudsak är våra synpunkter tillgodosedda i texten. Med denna lag, som med alla nystiftade lagar, får naturligtvis tiden utvisa hur den kommer att tillämpas. Eventuellt får vi återkomma om det behöver göras finjusteringar framöver. Det är framför allt steg 1 i skuldsaneringen som vi vill fästa uppmärksamheten på. Det är det steg då den kommunala konsumentvägledningen och budgetrådgivningen spelar en viktig roll. Vi från Västerpartiet har nödgats påpeka att det inte alltid är så väl beställt med den kommunala konsumentvägledningen och budgetrådgivningen som vi skulle ha önskat. I själva verket är det nog närmare 3 miljoner människor som inte har tillgång till denna verksamhet som är så viktig även för skuldsaneringens genomförande. Vi hade naturligtvis gärna sett att utskottet hade uttalat sig tydligare när det gäller behovet och vikten av denna verksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Vänsterpartiet helst hade velat se att budgetrådgivning och konsumentvägledning borde lagregleras. Jag är övertygad om att vi får anledning att återkomma till den frågan framöver och fortsätta att driva det kravet. Samtidigt konstaterar jag att det är mycket tillfredsställande att det i kompletteringspropositionen ändå finns 15 miljoner reserverade för kommunerna. Pengarna skall distribueras genom Konsumentverket, och de skall användas till genomförande av skuldsanering. Jag ser detta som ett steg i rätt riktning på den väg som Vänsterpartiet föreslår att man skall gå. Fru talman! Beträffande utskottets betänkande får vi nöja oss med att det görs en kraftig markering där kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen preciseras. Det är viktigt att detta görs och det kommer att gagna saken. Kanske kan det få en del kommuner att tänka om och besinna sitt ansvar. Vi tycker också att det är bra att det nu klart framgår av betänkandet att Konsumentverket även i framtiden kommer att få resurser för att kunna förmedla erforderlig hjälp till utbildning i budgetrådgivningsfrågor och skuldsanering. Det är precis det som vi har eftersträvat. Jag tror dessutom att det i framtiden kommer att visa sig nödvändigt att genomföra vårt förslag till en särskild högskoleutbildning för budgetrådgivare och konsumentvägledare. Men det får väl gå några år och sedan göras en utvärdering av verksamheterna i kommunerna innan förslaget kan gå igenom. Vi har också pekat på en liten passus i propositionen som var litet anmärkningsvärd. Det står nämligen litet generellt att en skuldbörda som inte uppgår till mer än ett par hundra tusen kronor är för liten för att att en skuldsanering skall kunna komma ifråga. Vi noterar tacksamt att utskottet markerar att det som för en person kan vara en fullkomligt stor skuldbörda kan för en annan person inte vara särskilt anmärkningsvärd. Utskottet konstaterar att det är nettoskuldbördan som räknas. Dess värre kan det mycket väl vara så, att några hundra tusen kronor kan vara alldeles tillräckligt för att det skall vara angeläget med en skuldsanering. Vi tycker att innebörden i vårt yrkande därmed är tillgodosedd. Samma sak gäller för en gäldenärs möjligheter att bo kvar i sin hyresbostad. Bengt Harding Olson har redogjort för problemen och möjligheter till lösningar när det gäller bostadsrätt. Men det är viktigt att också en gäldenär som bor i en hyreslägenhet inte kastas ur askan i elden genom att tvingas att lämna sin bostad. Kommunerna skall ha en skyldighet att se till att man skall kunna bo kvar i sin lägenhet. Fru talman! Jag vill avsluta med att jag och Vänsterpartiet anser att den här lagen är mycket tillfredsställande. Vi är fullkomligt övertygade om att de restriktioner och de krav som kommer att ställas på gäldenärerna är till fyllest. Vi tror inte att det kommer att bli några nöjessaneringar. Det är människor som verkligen är i stort behov av en sanering som kan komma i fråga. Vi har tidigare påpekat att vi är övertygade om att man i det långa loppet kommer att göra en samhällsekonomisk vinst. Det finns ingenting som tyder på annat än att det är mycket bättre för samhället att ha människor som har framtidstro, hopp och intresse av en regelbunden inkomst än att ha uppgivna människor som dignar under en alldeles omöjlig skuldbörda. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Elisabeth Persson tog upp några punkter som jag skall försöka att något så när bemöta. Låt mig till en början säga att vi är många som har arbetat för skuldsaneringslagen. Det är svårt att utpeka någon speciell. Framför allt tror jag inte att någon enskild kan ta åt sig äran för detta. Jag ser det som ett teamwork där vi har lyckats nå ett bra resultat som vi i dag presenterar i kammaren. Beträffande steg 1 och kommunernas roll är det oerhört viktigt att kommunerna får en fungerande skuldsaneringsfunktion. Vi inser att det kommer att ta tid. Arbete pågår inom Kommunförbundet. Det är socialtjänstlagen som gäller, och man är skyldig att även i detta avseende följa lagstiftningen. Regeringen har särskilt plockat fram pengar för Konsumentverket bl.a. för att ge stöd åt kommunerna. När det gäller minimiskuld har vi inte fastställt några exakta gränser. Inom andra länder i Norden har man mera av fixerade gränser. Vi har en mer nyanserad syn. Jag tycker att kvarboenderätten är en oerhört viktig punkt. Som jag sade skall denna noggrant följas upp. Det gäller framför allt villaboende och bostadsrättshavare. Det finns inte någon anledning att begränsa synen. Man måste också snegla litet grand på det som händer med vanliga hyresrätter. Som jag tidigare nämnde är denna lag en rättslig innovation. Detta motiverar också att man har en ändringsberedskap för att man -- framför allt regeringen -- snabbt skall kunna vidta erforderliga åtgärder för den händelse att målet med skuldsaneringslagstiftningen skulle äventyras. Det har framförts klagomål på att regeringen har dröjt med den här propositionen. Det hade naturligtvis varit bra om den hade kommit ännu tidigare. Å andra sidan är det resultatet som räknas. Låt oss gemensamt glädjas åt att vi inte följde Insolvensutredningens förslag till skuldsanering, därför att det var inte bra. Låt oss också vara glada över att vi inte följde socialdemokraternas modell som tidigare presenterades i en reservation och som i stort sett byggde på den danska modellen. Vi har nu landat på den norska modellen, och det har blivit en väldigt bra modell. Det är resultatet som räknas. Vi har fått en bra modell som kommer att fungera tillfredsställande. Om det skulle vara någon punkt som sviktar skall man natuligtvis vidta förändringsåtgärder.
Fru talman! Det är roligt att konstatera att Bengt Harding Olson poängterar att vi alla är överens om detta och att alla tycker att det är väldigt bra att lagen kommer. Jag kan inte annat än instämma i det som Bengt Harding Olson säger, utom på en punkt: Vi från vänsterpartiet har faktiskt inte klagat över att propositionen har dröjt. Vi tror att det är rimligt att ett så stort ärende tar lång tid. Desto trevligare är det att vi nu kan konstatera att vi är överens och ser fram emot lagen.
Fru talman! Jag uppskattar att Elisabeth Persson och jag är överens. Det är faktiskt andra gången vi är det här i kammaren. Det är tilltalande. Tack!

Fru talman! Kronofogdemyndigheterna har under senare år fått sig tilldelad en väsentligt vidgad roll. Man har fått ta över småmålen från tingsrätterna och man kommer att få en betydelsefull uppgift inom ramen för skuldsaneringen så som vi just diskuterade den i föregående ärende här i kammaren. Kronofogdemyndigheterna spelar en betydelsefull roll också i kampen mot de s.k. ekobrotten. Främst gäller det deras specialindrivningsenheter. Just därför har också kronofogdemyndigheterna fått en generös behandling i årets budgetproposition. Man har fått extraanslag för de nya arbetsformer man inför, kompensation för därigenom väsentligt ökade portokostnader bl.a. Budgetförslaget ger kronofogdemyndigheterna ett förstärkningsanslag på 25 miljoner för nästa budgetår. Propositionen pekar just ut specialindrivningsenheterna som en verksamhet som bör få del av förstärkningen. Regeringen har redan i Justitiedepartementets bilaga till budgetpropositionen pekat på det breda spektrum över vilket man måste arbeta i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Man har fortsatt bl.a. med det nyligen fattade beslutet om ett centralt ekobrottskommando. Fru talman! Vi har genomlevt ett antal år med konkurser i en omfattning av aldrig tidigare skådat slag. Nu har utvecklingen vänt. Även det med fantastisk fart. Det sägs att nästa krisbransch blir konkursförvaltarna. Genom konkursnedgångarna har kronofogdemyndigheterna blivit mer än väl kompenserade i årets budget. Det är därför förvånande att majoriteten av nydemokrater och socialdemokrater vill göra ett tillägg till budgetförslaget på 1 169 000 000 som omfattar en kvarts promille av anslaget. Det verkar inte helt seriöst. Så sent som förra veckan sade en företrädare för Ny demokrati till mig att man principiellt stöder den sida som sparar mest och håller statsutgifterna nere. Ny demokrati har nu chansen att göra det genom att ändra sig här i kammaren. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på majoritetsförslaget.

Fru talman! Den fråga vi nu behandlar gäller bl.a. öronmärkta medel till kronofogdemyndighetens specialindrivning. Den har debatterats i denna kammare två gånger tidigare, nämligen 1992 och 1993. Fakta och argument för och emot motionens förslag är i dag väl kända för flertalet. Vi socialdemokrater vill att utöver det anslag som regeringen föreslagit till kronofogdemyndigheterna anvisa ytterligare 3 miljoner kronor för just specialindrivningsenheten. Dessa extra medel kommer med all säkerhet till god nytta för en hårt ansträngd enhet inom kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Det ställs stora krav på och fordras mycken kunskap av den personal som arbetar på enheten, där de uppgifter som skall granskas många gånger närmar sig någon form av ekonomisk brottslighet. Varken 1992 eller 1993 fick vi socialdemokrater någon förståelse från riksdagen för ytterligare medel till specialenheten. I dagens betänkande, lagutskottets 1993/94:23, har en majoritet av lagutskottets ledamöter föreslagit riksdagen att besluta att höja anslaget till kronofogdemyndigheten med ytterligare 3 miljoner kronor. Vi hoppas naturligtvis att detta också skall bli riksdagens beslut. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets betänkande och avslag på den till betänkandet förda reservationen.

Fru talman! Till Lennart Fridén skulle jag vilja säga att Ny demokrati anser att de tre miljonerna är väl investerade pengar. De kommer säkert att återbetala sig. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Både Owe Andreasson och Lars Andersson säger egentligen att de inte tror att kronofogdemyndigheterna kommer att satsa på den av regeringen utpekade sepcialindrivningsenheten. Det finns stora utrymmen att göra det med de medel man redan fått. Jag tycker inte att det är så övertygande när man föreslår en knapp kvarts promille. Vi diskuterar ju ofta promille här i kammaren, men då i andra sammanhang. Denna kvarts promille tror jag inte betyder särskilt mycket i detta sammanhang. Med den utveckling vi i dag kan se bl.a. på konkursområdet finns det all möjlighet för kronofogdemyndigheterna att inom den ram man fått och med det stora tilläggsanslaget under det kommande budgetåret, klara av uppgifterna.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att kronofogdemyndigheten som helhet har fått mer pengar till sin verksamhet i årets budget. Men även den lilla del, i det här fallet 3 miljoner kronor, som vi socialdemokrater vill öronmärka just för specialenheten, är vi helt säkra på kommer till god nytta.

Fru talman! Om en stund skall riksdagen fatta beslut om något så ovanligt som förstatligande av ett betydande bidragssystem. Det gäller de kommunala bostadstilläggen för pensionärer som nu skall bli statliga. Det beslutet är sista steget i en stegvis införd förändring, så det kanske inte är så dramatiskt när vi nu avslutar den förändringen. Vi socialdemokrater är överens med regeringen och med utskottsmajoriteten om förstatligandet. Syftet med förstatligandet är ju att utjämna de stora skillnader som finns mellan kommunerna i fråga om stödet till pensionärerna, samtidigt som det stödet har väldigt stor betydelse för pensionärernas ekonomi. Vi är också i stort sett överens med utskottsmajoriteten om konstruktionen. Jag skall här enbart kommentera tre punkter, varav två gäller våra båda reservationer. Jag vill först uttrycka vår tillfredsställelse över att utskottet nu har kunnat enas kring ett tillkännagivande till regeringen om att se över de ekonomiska förhållandena för boende i flerbäddsrum inom de särskilda boendeformerna. Socialstyrelsen, bl.a., har visat att de ekonomiska förhållandena för dessa pensionärer inte är tillfredsställande och att en del kommuner tar ut orimligt höga hyror av de här pensionärerna. Vi är glada över att utskottet nu alltså begär en översyn av hela situationen för dem som bor i flerbäddsrummen i de särskilda boendeformerna. Av de två socialdemokratiska reservationerna behandlar den ena de administrativa förenklingar som är möjliga i samband med omräkningen av bostadsstödet vid förändrade förutsättningar hos pensionären. Utskottsmajoriteten och för den delen också regeringen gör skillnad på de båda huvudsituationer som finns. Det ena fallet är när pensionärens avtalspension eller motsvarande höjs och det är skälet till att bostadsstödet skall justeras. Andra fallet är när hyrorna höjs och justeringen skall göras av det skälet. När bostadsstödet skall räknas om därför att pensionen har förändrats, föreslår utskottsmajoriten att det skall ske automatiskt, utan att inhämta den enskildes medgivande. Däremot när det gäller förändring av hyran skall pensionärens medgivande inhämtas innan man justerar bostadsstödet. Vi tycker att principen bör vara att de båda situationerna behandlas lika, och vi vill att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att ta hänsyn till detta vid utformningen av den nya socialförsäkringsregisterlagen. Jag har litet svårt att förstå varför inte utskottsmajoriteten kunde gå med på den linjen. Den andra socialdemokratiska reservationen gäller övergångsreglerna. I regeringens förslag får kommunerna möjlighet att ge tillägg till det statliga bostadsstödet under en övergångsperiod. Övergångsperioden är satt till fyra år, och det innebär att det uppstår ett vakuum mellan övergångsbestämmelsernas upphörande och införandet av ett nytt pensionssystem, som i sin tur skall innehålla ett bostadsstöd, vilket behöver justeras i förhållande till det nya pensionssystemet. Vi tycker att det hade varit mera logiskt att överångsbestämmelserna hade löpt fram till dess det nya pensionssystemet träder i kraft. Det skulle då innebära att övergångstiden blev 1995 t.o.m. 1999, och då slapp man det här mellanåret. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till våra båda socialdemokratiska reservationer till betänkandet.

Fru talman! I propositionen föreslås att det kommunala bostadstillägget, KBT, ersätts med ett statligt bostadstillägg till pensionärer. Av propositionen framgår att hälften av kommunerna för närvarande har enhetliga regler och ersätter 90 % av bostadskostnad mellan 150 kr och 3 500 kr per månad. Övriga kommuner har enligt propositionen som regel samma bostadskostnadsgränser men ersätter bostadskostnad med mellan 85 och 100 %. Verkligheten har alltså format reglerna i flertalet av kommunerna. Regeringen framhåller att den föreslagna förändringen innebär omfördelningar mellan pensionärerna. Många pensionärer får sänkt bostadsbidrag, konstaterar regeringen. Det kan röra sig om att fyra femtedelar av pensionärerna får försämringar. Enligt regeringens eget exempel innebär förändringen att pensionärer med höga hyror får upp till 300 kr mer i bostadstillägg, medan pensionärer med medelhöga hyror får sänkt bostadstillägg med som mest 125 kr per månad. Den konkreta innebörden av denna proposition är att pensionärer med låg hyra får betala de höjda bidragen till dem som har höga hyror. Återigen drabbar regeringens felriktade spariver dem som redan har det problematiskt att få sin ekonomi att gå ihop, de s.k. fattigpensionärerna. Tidigare har i denna kammare fattats beslut om besparingar som slår hårt just mot pensionärerna. Även de besparingsförslag inom vuxentandvården som nu behandlas i socialförsäkringsutskottet skulle, om de går igenom, slå väldigt hårt mot främst pensionärerna. Vad har denna grupp gjort regeringen för ont som ständigt skall drabbas av försämringar, medan andra områden får kanske omotiverat ökade stöd och bidrag? AMS t.ex. kan inte göra av med sina anslag utan öser nu ut pengar på mer eller mindre tvivelaktiga projekt. En mycket ansvarstagande och orättvist drabbad organisation, PRO, framhåller bl.a. att KBT-tagare i kommuner med en boendekostnad under 3 650 kr per månad i regel får minskat bostadstillägg. Därvid bör observeras att över 80 % av KBT tagarna har en bostadskostnad under 3 500 kr per månad. I det ekonomiska läge som råder för kommunerna torde de inte vara villiga att utge kompletterande bostadstillägg. Dessutom har övergångstiden, under vilken kommunerna får rätt att skjuta till egna pengar för att lindra försämringen, satts till fyra år, vilket inte korresponderar med de ändringar som blir erforderliga för BTP fr.o.m. år 2000, då det nya ålderspensionssystemet enligt planerna skall införas. Det skall observeras att kommunerna inte är skyldiga att skjuta till egna medel. Det finns bara en möjlighet för dem att göra det. PRO, vars åsikter regeringen härmed kör över, ansluter sig i stort till Ny demokratis rättvisare förslag. Nu är det bara så att vi återigen kommer att få rätt, även i denna fråga. Verkligheten kommer att utvisa detta. Tyvärr går det inte på detta stadium att öppet erkänna att vårt förslag har samklang med vad som är rättvist och verkligt. Beklagansvis rör det sig nu om politik och inte sunt förnuft. Orättvisa omfördelningar kan vi inte acceptera. Det saknas anledning att frångå de av flertalet kommuner tillämpade reglerna. De reglerna bör läggas till grund för de statliga systemet. Enligt vårt förslag bör alltså bostadstillägg till pensionärer utges med 90 % av bostadskostnaden mellan 150 kr och 3 500 kr. Vårt förslag torde förutom att vara rättvist dessutom vara statsfinansiellt neutralt, jämfört med regeringens förslag. Med vårt förslag kan man med kalkyler visa på att jämlikheten blir bättre med en lägre nedre hyresgräns, med en lägre övre hyresgräns och med hög bidragsprocent. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 1 vid mom. 2 och 3.

Fru talman! De olika stöden till pensionärer fungerar naturligtvis inte ensamma och isolerade, utan de samspelar med varandra på olika sätt och i varierande grad i ett komplicerat mönster. Så är också fallet när det gäller finansieringen och fördelningen av kostnader mellan stat, kommun och den enskilde. Det kommunala bostadstillägget är snart 47 år gammalt, och lagen om allmän tilläggspension infördes 1960. När det gäller KBT har kritik riktats mot systemet alltsedan starten, och då främst mot olikheterna mellan kommuner vad gäller stödets storlek. Det är bra att bostadsstödet nu planeras bli statligt och enhetligt, fast vägen dit har varit krånglig och lång. För att åstadkomma så lika ersättning som möjligt mellan kommuner innan staten tar över införs regler som slår hårdast mot dem med de lägsta inkomsterna. Det är väl inte så svårt att räkna ut vilka som har råd att hyra de dyraste lägenheterna. Vi får innerligt hoppas att det inte blir någon ny krisnatt utan att den utsatta tidpunkten för det statliga övertagandet av bostadsstödet -- den 1 januari 1995 -- blir verklighet. Fram till 1982 skedde inga ändringar vad gäller grundreglerna för de två bidragen. Sedan har devalveringar, skatteuppgörelser, ändrade beräkningsgrunder och under de senaste åren även andra förändringar tillkommit. Allt detta har inneburit att förtroendet för bidragens varaktighet har skadats. Den osäkerhet och oro som finns i dag bland pensionärer är förståelig. Den disponibla inkomsten har för många krympt till under existensminimum.

Det är för mycket för många. När reglerna vad gäller kostnadsansvaret mellan stat och kommun ändrades i fjol förutsatte riksdagen att kommunerna skulle kunna kompensera sig genom att ta ut mer av dem som bor på sjukhem. Att resultatet skulle bli oacceptabelt höga avgifter i en del kommuner borde både departementet och riksdagen ha förstått. Inför fjolårets beslut fick vi redogörelser från kommuner som klargjorde detta. Ett exempel kom från Tranemo kommun. Om kommunen skulle kompensera sig för det uteblivna statsbidraget skulle man vara tvungen att höja ersättningen för pensionärer på sjukhem från 50 till 200 kr per dag. Att resultatet av den förändring som gjordes i fjol skulle bli en övervältring av kostnaderna på kommunerna var väl ganska klart. Vänsterpartiet har fogat en meningsyttring till betänkandet. Vi säger att det inte kan bli tal om att de som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna skall drabbas av förslaget. Man måste försöka åstadkomma en konstruktion där de som har de lägsta inkomsterna inte drabbas värst av förslaget. Vi yrkar också i vår meningsyttring på att pensionstillskottet bör ökas för att på det sättet något förbättra levnadsvillkoren för pensionärer med ingen eller låg ATP. Med ett nytt pensionssystem, där grundpensionen förhoppningsvis är högre, kommer dessa pensionärer att hamna i en bättre ekonomisk ställning. Men för dem som nu lever under och på marginalen är det en ringa tröst. Det är också svårt att acceptera att den gruppen medborgare skall drabbas medan andra grupper har gynnats mycket kraftigt under samma period, exempelvis av dagens skattepolitik. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till meningsyttringen under mom. 9.

Fru talman! Vi är förhållandevis överens i detta ärende. De tidigare talarna har berättat vad propositionen innehåller, så jag skall inte upphålla mig vid det och dra förslaget en gång till. Men vi har olika mening på ett par punkter. Ny demokrati och Vänsterpartiet har ansett att förslaget till en övre hyresgräns på 4 000 kr och en nedre på 125 kr per månad och 85 % ersättningsnivå leder till att man ger för höga bostadsbidrag till pensionärer som bor dyrt och för låga till dem som har låga hyror. Partierna föreslår att detta skall ändras. Arne Jansson vill göra systemet neutralt. Berith Eriksson vill såvitt jag förstår egentligen ha mer pengar. Jag skulle bara vilja säga att det är väldigt svårt att dra några slutsatser om vem som egentligen drabbas av olika regler. Jag kan faktiskt hänvisa till strukturen i kommunerna. Det visar sig att det är väldigt svårt att dra några slutsatser om vad som är fördelningsmässigt riktigt eller inte. Det beror på att den hyresnivå pensionärerna har i hög grad bestäms av när de debuterade på hyresmarknaden. Det hänger alltså ihop med reglering. Det finns ingen vetenskapligt korrekt nivå, men jag måste säga att jag tror att man har funnit en ganska bra avgränsning. Det är viktigt att få in de allra äldsta pensionärerna i nyare bostäder där det blir lättare att sköta dem med hjälp av hemtjänst osv. Därför tror jag att den avvägningen att man skall ge litet högre bostadsbidrag när hyreskostnaderna är högre är korrekt. Då kan vi förbättra de äldre pensionärernas bostadsstandard. Jag yrkar därför avslag på Arne Janssons reservation och på motsvarande del i Berith Berith Eriksson tar också upp en annan diskussion. Hon säger att det egentligen inte är önskvärt att vi har bostadsbidrag, utan vi borde i stället öka pensionstillskotten. Ja visst, det tycker också jag. Då skulle man slippa rätt mycket av gränsdragningsproblem, marginaleffekter osv. Problemet är bara att man får en mycket mindre precision och att det skulle behövas mycket mer pengar med en sådan ordning. Med bostadsbidrag riktar man insatserna bättre, och med tanke på den brist i statens kassakista som vi har får vi nog vänta på att ta bort bostadsbidragen till förmån för högre pensionstillskott eller garantipensioner, som det blir i framtiden. Ett särskilt problem som utskottet har ägnat sig mycket åt är den hyressättning som har tillämpats för flerbäddsrum på ålderdomshem och sjukhem. Jag tycker att man med tillfredsställelse kan notera den goda samtalstonen i utskottet, där vi har kunnat diskutera oss fram till skrivningar som vi föreslår skall ges regeringen till känna. Vi tycker inte att det räcker med att regeringen konstaterar att det är mycket svårt att reglera frågan. Det är i och för sig riktigt. Man kan naturligtvis se över bostadsbidragen, men vi vill att regeringen närmare skall överväga dessa problem. Föreligger det t.ex. verkligen ett hyresförhållande om jag får dela ett tvåbäddsrum med en för mig ganska okänd person? Om jag och min make delar rummet, råder naturligtvis ett hyresförhållande med ordentlig besittningsrätt, men hur är det i det första fallet? Vi tycker att man skall överväga sådana saker och även vad som i sådana fall är en skälig hyressättning. Det finns pensionärer med KBT vilka har drabbats av mycket höga hyror för flerbäddsrum. Ytterligare ett problem, som berördes ganska ingående i KBT-utredningen, har föranlett en socialdemokratisk reservation. Hyreshöjningar kan ske automatiskt på grundval av att databand eller registerupplysningar utväxlas mellan fastighetsföretaget och myndigheterna, utan att pensionären meddelats om detta. Jag reserverade mig i det läget faktiskt på den punkten. Jag ansåg att ett sådant här förfarande inte är så bra, eftersom det innebär en kostnadspress utan kostnadsmedvetande. Det egendomliga var, även om man inte skall dra alltför stora växlar på saken, att i Göteborgsregionen, där man har tillämpat denna metod, var hyrorna högst. De var t.ex. betydligt högre än i Stockholmsområdet, vilket är förvånande. Andra spörsmål som man måste beakta är integritetsfrågor över huvud taget och olika typer av lokala register, som ju är reglerade i lag. En fråga som inte fått någon lösning är vem som är skyldig att lämna uppgift om något fel uppstår. Är det den som får bostadsbidraget, den som möjligtvis har meddelat fel uppgifter eller den som har behandlat uppgifterna felaktigt? Man såg ingen lösning på detta. Departementet har väl observerat detta och faktiskt följt reservationen på denna punkt. Jag tror att det är en ganska god avvägning. Man skall vidare alltid ta hänsyn till de administrativa förenklingar som kan göras. I det avseendet har man inte samma problem på avtalspensionssidan. Vad gäller övergångstiden finns det krav på att man skall vänta med att göra det kommunala bostadsbidraget statligt tills den nya pensionen träder i kraft år 2000. Vi skall komma ihåg att när vi skall övergå från kommunalt bostadstillägg för pensionärer till ett statligt sådant måste vi också utföra vissa skatteväxlingar mellan stat och kommun, vilka kommer att påverka det generella statsbidraget till kommunerna. Också vid övergången till garantibelopp måste vi göra vissa ganska svåra växlingar, eftersom garantibeloppet då i motsats till folkpensionen blir beskattningsbart i kommunerna. Det är inte meningen att de pengarna skall finnas kvar i kommunerna, utan de skall överföras till staten.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

Fru talman! Jag måste gå tillbaks till två meningar som Margit Gennser yttrade. Hon sade för det första att det är svårt att se vilka som drabbas, för det andra att det inte finns någon vetenskapligt korrekt nivå. Vad gäller den första meningen vill jag peka på hur pensionärerna tidigare har fått ta sitt ansvar för att statsfinanserna ser ut som de gör. Pensionärerna har hela tiden fått vidkännas neddragningar. De kan nu möjligen acceptera ytterligare en neddragning, men de vill att den fördelas mera rättvist, så att de som har det dåligt ställt inte skall behöva drabbas. Det finns många uträkningar av detta, Margit I Ny demokratis förslag är skillnaden 3 192 kr. Inte heller det är riktigt bra, men vi ligger i varje fall bäst till när det gäller att tillgodose en viss jämlikhet. I Ny demokrati har i sin motion eftersträvat mycket mer av jämlikhet än vad både socialdemokraterna och regeringen har försökt uppnå. Jag vill med anledning av Margit Gennsers yttranden också hänvisa till något som anförs i betänkandet som skäl för att avstyrka Ny demokratis motion, nämligen att utskottet ifrågasätter om Ny demokratis förslag inte innebär ökade kostnader för bostadstilläggen. Först konstaterar man alltså att man inte kan göra några beräkningar av utfallet -- det är nästan omöjligt att fastställa någon vetenskapligt korrekt nivå -- men sedan gör utskottet detta uttalande. Samklangen häremellan är icke så god. Även Riksdagens utredningstjänst har räknat på det här. Av dess beräkningar framgår klart att den modell som vi framför i vår motion är finansiellt neutral.
Fru talman! Arne Jansson brukar ta upp samma frågor, och vad det gäller är att fattigpensionärerna drabbas. Jag kan bara tala om att de som han kallar fattigpensionärer har minskat rätt kraftigt i antal under de senaste åren. Vi räknar med att det kanske finns 10 000 sådana som behöver få utfyllnad med SKBT. Det har nu också gjorts utredningssammanställningar över hur pensionärskollektivets standard har förändrats. Jag vill sätta upp ett varnande finger för att det är hela grupper som man har studerat, men generellt sett har standarden blivit bättre, delvis på grund av att de yngre pensionärerna har större ATP men faktiskt också därför att vi har lyckats rikta den aktuella typen av bidrag relativt väl och rättvist. Att se på kommunernas nuvarande KBT kan ge ett mycket felaktigt resultat, beroende på att ett antal kommuner som har vetat att staten skall ta över betalningsansvaret har höjt sina KBT mycket kraftigt, med upp till 100 %. Man har kunnat göra sådana ökningar därför att de är relativt tidsbegränsade. Man har räknat med att staten sedan skall ta vid. Jag tycker att Arne Jansson skall läsa utredningen och andra skrifter om dessa frågor och vara litet mera nyanserad i sin framställning.
Fru talman! Jag håller med Margit Gennser om att antalet fattigpensionärer har minskat. Det är jättebra, men tyvärr finns de där ändå. De finns där, och man har möjlighet att göra det bättre för dem inom ramen för detta. Varför gör man inte det då? Varför lyssnar man inte till PRO? Man säger: Här får ni den här summan pengar. Nu kan ni fördela den. PRO vill jämna ut det så att det inte drabbar de sämst ställda, precis som Ny demokrati vill. Men det får de tydligen inte göra eftersom vårt förslag inte är bra. Det är för utjämnande, och det är för rättvist. Det tycker vi är fel. Det är därför som vi kämpar emot detta.
Fru talman! Arne Jansson drar den slutsatsen att de sämst ställda är de som har lägst hyra. Han är kanske inte medveten om det. Faktum är att de som har lägst hyra sannolikt är de som bor i eget hus som de har köpt vid en tidpunkt när bostadskostnaderna var mycket lägre. Därför kan man inte dra någon som helst slutsats om vilka som är de sämst ställda genom att titta på hyreskostnaderna.
Fru talman! Övergångsreglerna är väl i det närmaste färdigdebatterade. Vi tilltror regeringskansliet förmågan att ha kvar dessa övergångsregler under det sista året innan det nya pensionssystemet träder i kraft och samtidigt arbeta fram ett nytt system. Vi tycker fortfarande att skälen överväger för att ha ett övergångssystem som griper in i nästa fas, nämligen de bostadstillägg som blir resultatet av det nya pensionssystemet. När det gäller frågan om omräkning vill jag bara säga att det är märkligt att när staten har intresse av att göra förändringar, dvs. när man kan räkna ner bostadsbidraget därför att pensionärernas inkomster höjs, tar man till den enklare formen, då kan man göra det automatiskt. Men när hyran höjs och pensionären skulle behöva ett förstärkt bostadstillägg skall man gå omvägen över pensionärens medgivande. Jag tycker att det borde vara samma behandling vid omräkningen i dessa båda situationer. Sedan är det riktigt att det uppstår en mer komplicerad situation när man skall ta hänsyn till hyresförändringarna. Men vi har begärt ett uppdrag till regeringen att ta upp den här frågan i samband med utarbetandet av en lag om socialförsäkringsregister. Argumentet att det är integritetsfråga gäller i lika hög grad om det gäller insyn på grund av att avtalspensionen höjs som om det gäller hyran. Blir det fel, Margit Gennser, är det lika tokigt om det blir fel av det ena skälet som av det andra. Jag tycker inte att de argumenten talar för att behandla dessa båda system olika.
Fru talman! Det råder inte fullständig parallellitet mellan det som gäller avtal och det som gäller hyreskostnader. Avtalen är mycket mer förutbestämda. Det finns ganska fasta regler osv. när de höjs. Jag håller i och för sig med om att man egentligen måste få direkt besked om hur inkomsterna höjs. Hyreshöjningarna sker ju inte exakt efter samma principer varje år. Det är en av anledningarna till att de boende bör ha reda på vad deras hyra är. Vi har också frågan om konkurrensneutralitet mellan större och mindre fastighetsägare. Ett sådant här system går bara att använda i stora kommuner med stora fastighetsförvaltare. Det går inte använda när det gäller de mindre fastighetsförvaltarna. Vi vet att det finns vissa nackdelar med alltför stora serviceföretag. Detta tillsammans med de andra problem jag har påpekat väger faktiskt över till förmån för regeringens förslag.
Fru talman! Först vill jag påpeka en sak. Det lät som om Margit Gennser satte KBT och en höjning av pensionstillskottet mot varandra och att vi skulle mena att det skulle vara antingen eller. Men bostadsbidraget är ju inkomstreglerat och kommer att vara det även i fortsättningen. Med ett högre pensionstillskott skulle det bli färre som behöver KBT och framför allt SKBT. Vad jag förstår har det blivit en ganska kraftig ökning av antalet mottagare av KBT under det senaste året. Vi i Vänsterpartiet anser också att det är nödvändigt med en ökning av pensionstillskottet på grund av de andra saker som jag tog upp i mitt anförande. Kostnaderna har ökat väsentligt för pensionärer med stora behov av medicin, vård och service.
Fru talman! Vi har ett högkostnadsskydd när det gäller kostnader för läkemedel, läkare, distriktssköterska osv. Det är riktigt att man kanske någon gång borde lägga ihop alla dessa kostnadsposter i något slags system för att se till att likviditetsutsättningen inte blir alltför stor. Men de undersökningar vi gjort av pensionärer under senare år visar att de har hållit sig framme väl i den standardutveckling som svenska folket har haft.
Fru talman! Det är riktigt att vi har flera olika kostnadsskydd för läkemedel, läkare och även för resor inom en del landsting. I en del kommuner har man också någon typ av gräns för vad en pensionär skall ha kvar efter att ha betalat sin kommunala service. Men som Margit Gennser sade finns det inget samlat högkostnadsskydd för alla de kostnadsökningar som har skett inom de olika områdena. Jag har också tittat -- om än inte så noggrant -- på de undersökningar som har gjorts den senaste tiden av pensionärernas situation. De finns en grupp pensionärer som har klarat sig relativt bra, men det har också blivit mycket stora klassklyftor i pensionärsgruppen. Värst har de pensionärer som finns inom det s.k. särskilda boendet drabbats.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att detta är ett mycket stort problem när man arbetar med riktade bidrag och högkostnadsskydd. Man måste inte bara titta inom likvärdiga grupper, t.ex. inom pensionärsgruppen, med olika bostadskostnader och olika pensioner utan man måste också jämföra dem med yrkesarbetande i samma inkomstlägen. De har ju helt andra bostadsbidrag än pensionärer med exakt samma inkomster. Detta var så problematiskt att jag i utredningen föreslog att vi skulle ha en progressiv avtappningsskala. Jag tycker i och för sig att det är principiellt felaktigt. Men det blev så väldigt stötande effekter, vid en jämförelse mellan pensionärer och icke-pensionärer. Jag vill påpeka att detta är oerhört stora problem. De löses inte förrän vi får i gång tillväxten i Sverige och kan bli generösare rakt över. Det vi behöver är högre inkomster och ett rikare Sverige. Då kan vi klara av dessa problem.

Fru talman! Det är inte utan att jag tycker att regeringens proposition om statligt bostadstillägg för pensionärer till en viss del är storstadsfientligt. De flesta nyproducerade bostäder i Stockholm har en hyra på över 4 000 kr per månad för två rum och kök. Hyran för nyproducerade lägenheter ligger på I Stockholm finns en mycket stor andel små, tämligen omoderna lägenheter på ett rum och kök. Södermalm är ett exempel på ett område där ett sådant lägenhetsutbud är ganska stort. I dessa lägenheter bor många äldre över 80 år, främst kvinnor. Dessa kvinnor har i regel låg pension och kommer sannolikt inte att ha råd att flytta till nyproducerade lägenheter. Förutom att de boende inte ges möjligheter att förbättra sin boendestandard, ökar bördan för hemtjänst och hemsjukvård, där personalen inte minst tvingas att arbeta i trånga, omoderna lägenheter. Det blir litet grand av en katten--på--råttan-effekt. Stockholm redan inför 1994. Den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige sänkte ersättningsnivån för det kommunala bostadstillägget i samband med beslut om budget. Från att ha ersatt hyror med 92 % av kostnaden för två rum och kök, sänktes nivån till 90 %. I botten höjdes också det belopp som pensionären betalar helt själv, det s.k. golvet, från 80 kr till 150 kr. Stockholm stad har däremot inte haft något tak för hyreskostnaden, utan pensionärerna har fått KBT även för dyrare, moderna lägenheter. Detta just för att ge pensionärerna möjligheter att bo i nyproduktion i ett kostnadsläge där vi har höga hyror, vilket ofta är fallet i storsstadsområdena. Nu när ett tak på 4 000 kr införs riskerar det att få mycket negativa konsekvenser. Förslaget kan innebära att: -- Utbyggnaden av äldreboende stoppas, eftersom efterfrågan minskar. --Äldre människor tvingas bo kvar i sina gamla bostäder, i stället för att kunna flytta till ändamålsenliga, moderna lägenheter. --Rörligheten på bostadsmarknaden minskar. Små billiga lägenheter, som ofta har en låg standard, kan många gånger vara bra för ungdomar att flytta till. Utbudet för dem minskar, och bostadsköerna växer. kr och 4 000 kr. Under en övergångstid på fyra år föreslås dock att kommunerna kan besluta om kompletterande bostadstillägg. Detta får kommunerna dock bekosta själva. Här drabbas också storstäderna, där hyrorna för en tvårummare som är relativt nybebyggd ofta överskrider nivån 4 000 kr. Och vad händer efter dessa fyra år? Själv bor jag i ett bostadsområde strax söder om stan. Det är byggt på slutet av 70-talet och början på 80-talet. Där finns tvårumslägenheter integrerade i bostadsområdet, avsedda för pensionärer. Hyrorna för en tvårummare överstiger dock väsentligt gränsen 4 000 kr. Jag tycker inte att man i propositionen har beaktat de speciella kostnadsnivåerna i storstäderna. Det är viktigt för mig att påpeka att den nu föreslagna propositionen kommer att få konsekvenser för de mest utsatta pensionärerna och deras möjligheter att skaffa sig en dräglig bostad, och då framför allt i ett område som Stockholm.
Fru talman! Jag skulle vilja bjuda Sylvia Lindgren till Malmö. Jag kommer också från ett storstadsområde. I Södra socialnämndens område, som vi har konkurrensutsatt helt och hållet, har vi också arbetat väldigt mycket med ett bra upphandlingssystem. Jag kan tala om att vi nu bl.a. får ett nybyggt servicehus, där hyrorna kommer att ligga klart inom den föreslagna statliga bostadsbidragsramen. Det beror inte på sämre service, inte alls. Det beror på att man har varit mycket skicklig upphandlare. Här finns det hemskt mycket att göra. Jag är helt säker på att Stockholm kan lära sig av Malmö. Ibland kommer ljuset söderifrån.
Fru talman! Jag håller med Margit Gennser om att konkurrens alltid kan vara en fördel. Det kan det definitivt vara. Men man måste också inse verkligheten. I vår nyproduktion ligger hyrorna på nivån runt 700 kr och upp till 1 000 kr kvadratmetern. Jag försökte också förklara och beskriva hur det är i ett bostadsområde som är 15 år gammalt. Där ligger i dag hyreskostnaden för en tvårummare på över Jag tycker därför att man måste beakta även dessa speciella frågor. Vi kan vara överens om att vi skall driva ner bostadskostnaderna totalt sett. Det kan vi slåss för, Margit Gennser. Men för den skull måste vi också se på verkligheten av i dag. Det skall inte vara negativt för pensionärer att flytta till nyproducerade bostäder. Jag tycker att man som pensionär har rätt att bo bra och ha det drägligt.
Fru talman! Det är väldigt bra med prispress. Det är då vi blir effektiva, och det är då det blir billigare. Inför man ett system med helt öppen nivå för hyrorna, får vi dyra hyror. Tyvärr är det så. Sedan finns det naturligtvis en rad andra faktorer som kan vara positiva, lägre räntor, osv. Vi har fått lägre räntor sedan vi fick de allra mest extrema hyrorna. Jag vill inte uppehålla mig vid en bostadsdebatt, men den erfarenhet jag har är att man brukar få mer för pengarna om man är litet mer ekonomisk. För övrigt har vi inte råd att ha hur höga nivåer som helst på bostadsbidragen. Detta är en stor post i den statliga budgeten.
Fru talman! Jag vill inte neka till att jag blev något förvånad att Margit Gennser tycker att KBT har en så stor betydelse som prispress för hyrorna totalt sett. Oavsett vilken kategori människor som bor i dessa nyproducerade och relativt nyproducerade lägenheter är kostnadsnivån väldigt hög. Jag har förståelse för att man kanske inte har tillräcklig ekonomi för att höja det s.k. taket eller se över andra delar. Men jag tycker inte att den frågan har belysts tillräckligt. Det finns vissa delar i olika regioner i vårt land som man bör ta hänsyn till, och därav min kritik mot propositionen. Jag vet också att att det i förarbetena fördes en diskussion om en gräns på 3 500 kr, och sedan höjdes taket till Jag har försökt att här peka på de speciella förhålladen som råder i inte minst Stockholmsområdet. Det vore bra om också Margit Gennser hade förståelse för dessa problem.
Herr talman! Denna fråga diskuterades mycket i KBT-utredningen. Men i sådana här system måste man göra avvägningar. Jag måste säga att jag tycker att avvägningarna som vi gjorde redan 1992, när jag satt med i utredningen, håller.
Herr talman! Jag känner mig tvungen att gå upp i talarstolen en gång till för att bemöta Arne Jag tycker inte att Arne Jansson skall komma undan utan att förklara för oss andra varifrån han och Ny demokrati tänker hämta de pengar som de behöver för att finansiera det förslag till bostadsstöd som de har lagt fram. Det är bekant också för oss att PRO ville ha ett system av det slaget. Men eftersom vår utgångspunkt var att vi socialdemokrater inte har mer pengar än regeringen hade vi inga möjligheter att göra ett sådant åtagande. Därför undrar jag hur Ny demokrati tänker finansiera det förslag som de nu lägger fram -- det kostar ju minst 100--200 miljoner kronor.
Herr talman! Det är ju roligt att vi är inne på samma linje och att vi värnar om PRO och fattigpensionärerna. När vi ändå är inne på samma linje och Ny demokratis förslag bevisligen är mest jämlikt, så förstår jag inte att Socialdemokraterna inte stödde oss. Det framgår klart och tydligt att villkoren för dem som har det sämst ställt förbättras med Ny demokratis förslag. Resurserna fördelas så gott det går inom de ramar som finns men på ett rättvisare sätt. Vi har låtit räkna på förslaget inom samma ramar som regeringens förslag nu har. Det får inte blir dyrare och inte billigare. Med nuvarande ramar har vi kunnat fördela bostadsstödet på ett rättvisare sätt. Vi har alltså utformat förslaget inom den statsfinansiella ramen.
Herr talman! Enligt våra beräkningar räcker inte pengarna till att fördela bostadsstödet på det sätt som Ny demokrati vill göra. Det är det ena skälet till att vi inte har gjort på det sättet. Det andra skälet är det som Sylvia Lindgren tog upp, nämligen den övre hyresgränsen. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att höja den övre hyresgränsen från 3 500 kr som gäller i dag till 4 000 kr, just för att lösa problemen med stigande hyror. Min huvudfråga står kvar: Var någonstans tar Ny demokrati de pengar som behövs för att finansiera det system som man presenterar?

Herr talman! För alla hästintresserade i vårt land bör det vara en glädjens dag i dag. Genom regeringens proposition 1993 94:UbU9 och riksdagens kommande beslut ges nu ett definitivt klartecken för startandet av hippologernas egen högskola. Låt mig här understryka den enighet som rått i utbildningsutskottet, såväl vid behandlingen av regeringens proposition som vid tidigare behandling hösten 1992 av en socialdemokratisk motion om utbildningen på hästhållningens område. Hästhållningen har gamla traditioner i vårt land. I början av 1920-talet fanns det ca 700 000 hästar som sysselsattes i jord och skogsbruket men även i armén. Genom arméns avhästning och mekaniseringen av jordbruket och skogsbruket decimerades hästantalet mycket kraftigt. I början av 1970-talet fanns bara ca 82 000 hästar kvar. Samtidigt försvann mycket av den kunskap om hästen som fanns inom jordbruket och armén. I dag finns mellan 180 000 och 200 000 hästar. För dessa behövs en foderproduktion från drygt 180 000 ha jordbruksmark. Det motsvarar ca 6 % av jordbruksarealen. Hästen bidrar därmed till att hålla landskapet öppet på ett fint sätt. personer på heltid och ungefär 25 000 personer på deltid. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och den största idrotten för flickor. Som jag redan har nämnt försvann mycket av den kunskap om hästar som fanns tidigare. För att rätt kunna sköta och utveckla ett värdefullt hästmaterial fordras en gedigen utbildning. Från djurskyddssynpunkt är det viktigt att de som sysslar med hästar har ordentliga kunskaper för att djuren inte skall fara illa. För att utbilda alla de ungdomar som vill lära sig att rida och köra behövs kvalificerade lärarkrafter till de många ridskolorna i vårt land. Utbildningen inom hästområdet bedrivs i dag inom gymnasieskolans naturbruksprogram. Denna utbildning finns vid ett tjugotal naturbruksgymnasier. Därutöver finns utbildning vid ett antal stiftelse eller föreningsägda fristående skolor. En tvåårig stallchefsutbildning finns vid Skåne. Dessutom finns utbildning vid Strömsholms En del av dessa utbildningar bedrivs som påbyggnadsutbildningar. Det innebär att interkommunal ersättning skall betalas av respektive kommun. Någon skyldighet att betala finns dock ej. Det har skapat orättvisa mellan sökande elever beroende på vilken kommun de kommer ifrån. Genom högskoleutbildningen skapas villkor som är likvärdiga med andra högskolestuderandes. Detta måste uppfattas som positivt. Sveriges lantbruksuniversitet kommer att vara huvudman för den nya utbildningen, som blir tvåårig. Genom knytningen till Lantbruksuniversitetet kan kvaliteten på den teoretiska undervisningen höjas samtidigt som man får en viktig forskningsanknytning. Fullt utbyggd skall utbildningen omfatta 130 studenter eller 65 studenter per årskurs. Det finns möjlighet att välja mellan arbetsledande och pedagogisk utbildning. I och med den nya högskoleutbildningen läggs flera av de nuvarande utbildningarna ned. I utskottets betänkande behandlas ett antal motioner där främst den nya utbildningens lokalisering tas upp. I flera av motionerna vill man att högskoleutbildning även skall bedrivas vid Wången. Utskottet finner dock inte anledning att uttala sig i frågan om lokaliseringen. Det bör ankomma på Lantbruksuniversitetet att avgöra var högskoleutbildningen skall bedrivas. En viktig förutsättning för att högskoleutbildningen skulle kunna starta redan till hösten 1994 var att hästsporten genom en långsiktigt bindande överenskommelse deltog i finansieringen med halva beloppet av den beräknade kostnaden på 25 Genom en positiv samverkan mellan staten och hästsportens olika organisationer kan det nu skapas goda förutsättningar för en framgångsrik svensk hästavel och hästsport samtidigt som stora grupper ridintresserade kan få en bättre utbildning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i sin helhet.

Herr talman! Även jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Precis som Bo Arvidson sade, är vi helt överens. Kanske finns det skäl att någon gång också betona frågor där vi är överens. Detta är ett sådant ärende, och det har funnits med på dagordningen under ganska lång tid. Det är resultatet av ett arbete som startades under Ulf Lönnqvists tid i Jordbruksdepartementet. Det är kanske inte så konstigt att det var just han som satte i gång arbetet. Han hade ju -- och har naturligtvis fortfarande -- ett stort intresse för idrottsfrågor. Den här frågan hänger framför allt ihop med flickors möjligheter att utöva en idrott som så många av dem vill utöva. Det här drar nya grupper till en miljö med hästar, och det understryker behovet av en bra utbildning. Detta rör framför allt flickor. Organisationerna och flickorna själva har i dagarna på många platser i landet uppvaktat kommunala församlingar för att kräva ett rättmätigt stöd för sin idrott. Det är klart att sådana krav kommer från olika förbund. Staten har också ett ansvar för att förse den här idrotten med de ledare som den behöver. Det är svårt för idrotten själv att göra det utan något stöd, eftersom idrottsledarutbildningen på detta område är mycket kvalificerad. Frågor om djurskydd och utövande av säkerhet har stor betydelse, liksom kunskap om den natur som både hästar och ryttare är en del av. Bristen på ledare medför ofta att det blir mycket långa köer för framför allt flickor som vill ägna sig åt sin idrott. Jag ser dagens beslut som ytterligare ett steg på vägen mot att jämställa denna typiska flickidrott med andra idrotter i detta avseende. Jag tycker att det är viktigt att understryka, precis som Bo Arvidson gjorde, att detta inte bara är en fritids och idrottspolitisk fråga. Hästaveln har också stor ekonomisk betydelse för vårt land. Den blir allt viktigare. Det finns anledning att se till att det finns välutbildade människor som kan den här näringen. Annars står en massa arbetstillfällen och stora ekonomiska värden i övrigt på spel. Det handlar naturligtvis också om rena djurskyddsfrågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Den som söker sig till svensk sjukvård skall tryggt kunna känna förtroende för sjukvårdens personal. Sjukvården skall möta hennes behov. Sjukvårdens personal måste ha kompetens för att möta behoven. Därför säger majoriteten i utbildningsutskottet ett kraftfullt nej till en särskild samvetsklausul i högskoleförordningen. Utskottet biträder därmed flera motioner från socialdemokrater, folkpartister och vänsterpartister i riksdagen. På senare år har nya krafter mobiliserats för att ifrågasätta kvinnans rätt att själv fatta beslut om sin graviditet och hennes rätt till en säker abort utförd av kompetent personal med gedigen utbildning. Abortmotståndarna söker sig många vägar. En har varit våldsamma demonstrationer, där bilder av foster visats upp och hatet och människoföraktet varit moralismens meddemonstranter. Inspiration har man bl.a. kunnat hämta från USA, där t.o.m. våld mot sjukvårdspersonal som utfört aborter förekommit. Andra har varit mer sofistikerade. Så kan vi se regeringsbeslutet om att i den eviga kompromissandans namn ge kristdemokraterna det köttben som utredningen om en samvetsklausul i högskoleförordningen är. Genom att säga nej till en samvetsklausul i högskoleförordningen säkrar riksdagen att abortsökande kvinnor inte tvingas möta vårdpersonal som tar direkt avstånd från deras beslut. Vi kan också underlätta för den kvinna som genomgått en abort att möta samma läkare eller barnmorska när hon senare i livet vill fullfölja en graviditet. Ställningstagandet innebär samtidigt en kraftfull markering av riksdagen mot de krafter som vill inskränka den fria aborträtten. För oss socialdemokrater är det ställningstagandet självklart. Kvinnan har rätt att själv avgöra. Erfarenheter från andra länder visar att en restriktiv abortlagstiftning drabbar lågavlönade och utsatta kvinnor hårdast. Det är, herr talman, en viktig markering utskottsmajoriteten gör. I sak är vi också eniga med Folkpartiet liberalerna. Det är beklagligt att partiet, av hänsyn till det bräckliga regeringsssamarbetet, tvingas att inte delta i majoritetsbeslutet. Herr talman! Fyra socialdemokratiska reservationer tar upp effekterna av det nya regelverket för högskolan. Vi tvingas kräva analyser av effekterna av såväl högskoleförordning som resurstilldelning utifrån ett studentperspektiv. Det har gått undan för utbildningsministern. Så snabbt har det gått att studenterna glömts bort. I tisdags diskuterade vi de nya antagningsreglerna till högskolan med Per Unckel. När varje högskola själv lägger fast sina kriterier för antagning till högskolorna har vi fått ett system där ungdomar från flera program på gymnasiet hamnar i kläm. Några högskolor förefaller att sålla hårt bland studenterna för att få en särskild image av exklusivitet. Andra inför regler som i praktiken utestänger studiebegåvningar från folkhögskolorna ifrån de mest attraktiva utbildningslinjerna. Elever på omvårdnadsprogrammet tvingas se att de inte längre är behöriga till sjuksköterskeutbildning på vissa högskolor, fast de var lovade det när de började gymnasiet. Det finns fler exempel. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten tar så lätt på ungdomarnas bekymmer att den inte ens vill biträda kravet på en kartläggning av de lokala antagningsreglerna. Riksdagen har varit enig om grunderna för det nya resurstilldelningssystemet, men det hindrar inte att vi måste ta ett gemensamt politiskt ansvar för att följa effekterna av det. Signaler om att decentraliserad utbildning kan komma i kläm, liksom att äldre och handikappade elever kan missgymnnas, måste tas på största allvar. Därför är det inte bra att majoriteten tagit avstånd från vårt krav om en parlamentarisk uppföljning av resurstilldelningen. Högskolorna är så viktiga för samhället att vi politiker måste ta ansvar. Vi kan inte överlämna svåra avvägningar till experter. Vi behöver deras kompetens, men vi får aldrig avhända oss ansvaret. Inte minst den oro som kommit från högskolor som har ansvar för stora glesbygdsområden gör det anmärkningsvärt att centerrepresentanterna i utskottet tiger still. Vi socialdemokrater har tidigare efterlyst bristen på studentperspektiv när regeringen handlägger högskolefrågorna. Det gäller inte minst rättssäkerheten. Jag vill ta fram några rader ur den motion som SSU-aren Martin Nilsson skrivit: Kanske har rektor fått för mycket makt på studenternas bekostnad. Det finns farhågor att studenternas rättssäkerhet kan vara hotad. Han fortsätter: De studenter som kommer i kläm har svårt att hävda sig. Vi socialdemokrater menar att man måste ta ungdomarnas oro på allvar. Herr talman! Det finns ett par frågor i betänkandet där vi socialdemokrater inte har lämnat särskilda reservationer, men där jag ändå vill göra en markering. I det första fallet har vi av formella skäl inte kunnat besluta annorlunda. I det andra fallet vill jag göra markeringen genom att peka på att utskottet gjort en mycket stark skrivning som det finns anledning att följa upp i kammaren. I ett särskilt yttrande i anslutning till mom. 19 i betänkandet tar vi avstånd från regeringens brist på ansvar för löntagarfondsmedlen. Den senaste tidens debatt har visat hur viktigt det är att stärka pensionsfonderna. Den galopperande statsskulden utgör ett av de allvarligaste hoten mot välfärdssamhället. Nu har majoriteten låst in tio miljarder av löntagarfondsmedlen i stiftelser i stället för att säkra angelägna forskningsuppgifter i statsbudgeten. Det är allvarligt. Än allvarligare är det förslag regeringen nyligen framlade om att inrätta sju tidigare alls inte prioriterade stiftelser för att till varje pris förbruka löntagarfondsmedlem. Herr talman! Det är otillständigt att miljarder schckras bort i ett läge med dramatiska brister i de offentliga finanserna. Jag hoppas att riksdagen, när dessa stiftelser slutligen behandlas här i kammaren, tar ett kraftfullt avstånd från den nonchalanta behandlingen av samhällsmedel och vågar pröva det förslag till kompromiss som socialdemokraterna i riksdagen lagt fram. Det är en viktig markering utskottet gör när vi föreslår att regeringen tar initiativ för att stärka tillgången till kompetenta speciallärare. Situationen på både döv-, hörsel och synområdet är mycket allvarlig. Vi kan inte stå till svars för att handikappade ungdomar inte får utbildning av behöriga lärare. Det är allvarligt att så få lärare med grundskollärarbakgrund söker speciallärarutbildning. Visst kan man känna litet besvikelse över den byråkrati som har gjort att högskolan i Örebro har fått vänta så länge på examinationsrätt för speciallärare. Slutligen, herr talman, grundskollärarutbildningen. Vi beklagar den prestigemässiga bindning den borgerliga majoriteten har till den s.k. Unckelutbildningen. Det var ingen bra signal riksdagen gav utbildningssamhället när pedagogisk utbildning och barnperspektiv inte prioriterades. Kanske är det en händelse som ser ut som en tanke att majoriteten t.o.m. säger nej till en redovisning av Unckelutbildningen. Prestigen och omsorgen om upphovsmannen är tydligen viktigare än omsorgen om att grundskolan skall ha en modern utbildning. Herr talman! Den socialdemokratiska gruppen markerar sitt stöd till utskottets förslag om att säga nej till en samvetsklausul i högskoleförordningen. Vi ställer oss bakom samtliga de reservationer vi lämnat i utskottet, men för att spara kammarens tid vill jag nu yrka bifall bara till reservationerna 1, 3

Herr talman! Frågan om samvetsklausul kan förefalla harmlös. För mig var den ganska harmlös när jag först kom i kontakt med den, men ganska snabbt började jag ana ugglor i mossen, eller ett spädbarn i vassen, om man nu vill anlägga ett bibliskt perspektiv. Det låter så vackert med samvete, men när man börjar granska frågan och tränger bakom den, så upptäcker man dess värre vad jag skulle vilja kalla för mörkerkrafter. Bakom ligger alldeles uppenbart ett ganska listigt försök från motståndare att komma åt det som i mitt och Ny demokratis tycke är kvinnors självklara rätt att betämma över sitt liv, sin graviditet och sin eventuella abort. Regissör av den här föreställningen kring samvetsklausulen är, väl maskerade, abortmotståndare. Det är alldeles uppenbart att det egentligen inte handlar om en samvetsklausul, det handlar om abortmotstånd. Regin kommer från Herr talman! Ny demokrati håller samvetet i helgd och mycket högt, men inte så att vi låter det sätta sig som domare över andra. Låt mig ta ett exempel. Om samhället utsätter sina medborgare för tvång skall det självklart finnas möjlighet att åberopa samvetsnöd. Ett exempel är värnplikt. De flesta svenska män är tvingade att göra värnplikt och det innehär i normalfallet att de skall bära vapen. Men där finns också sedan lång tid en självklar rätt för dem som får samvetsnöd att slippa bära vapen. Det finns andra former av samhällstjänst eller vapenfri tjänst. Det är självklart att en sådan samvetsnöd skall respekteras. När det gäller högskoleutbildningar finns inte något som helst tvång. Jag väljer min utbildning helt fritt utifrån vad jag själv vill. Om jag nu väljer att bli barnmorska eller gynekolog får jag också ta konsekvenserna av de valen. Det gäller för oss som en grundläggande förutsättning att människor måste ta konsekvenserna av sina val. Då säger en del att man tvingar dem att inte bli barnmorskor, om de får samvetskval för vissa delar av utbildningen. Jag kan fortfarande bli sjuksköterska eller läkare, men om jag väljer att bli just barnmorska eller gynekolog, så ligger det självklart i utbildningen att också lära mig de specialområden som ligger i yrket. Att åberopa samvetsnöd för att slippa utbildningen skulle snabbt leda till att utbildningen urartar och undanröja alla garantier för att det är välutbildade yrkesmänniskor. Mitt samvete får inte sätta sig till doms över andra människor. Man måste kunna lita på att de utbildningar som resulterar i t.ex. legitimation eller olika typer av befogenheter är kompletta. Det finns ett exempel som tydligt visar vad som kan hända om det finns en samvetsklausul. Manliga präster har, med hävisning till sitt samvete, rätt att förfölja och mobba kvinnliga präster sedan många år tillbaka. Min kristna etik och västerländska humanism tillåter inte sådana s.k. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan under mom. 7. Jag tänkte också med några ord beröra lärarutbildningen. Det är en fråga som Ny demokrati har aktualiserat sedan vi kom in i riksdagen. Vi har drivit den. Frågan har fått förnyad aktualitet. Häromveckan hade t.o.m. finansminister Anne Wibble upptäckt bristerna och var djärv nog att säga det många vet: Det är ett problem att vi har alltför många lärare som inte fyller måttet. Frågan om lärarkvalitet är utomordentligt viktig. Tyvärr är den svår att diskutera därför att det finns mycket starka krafter som inte vill att problemet diskuteras. Jag har själv fått mycket påtagliga bevis för det. Vi har föreslagit det som vi tycker är självklart, att eleverna skall ha rätt att betygsätta sina lärare, lika väl som lärarna betygsätter eleverna. Men detta är dynamit i lärarkretsar. Ett problem är också att icke tillräckligt duktiga lärare eller undermåliga lärare själva inte betalar priset, utan det är eleverna, och i ett längre perspektiv samhället, som får ta konsekvenserna. Lärarna är en nyckelgrupp för framtiden. Därför tycker vi att man måste vidga perspektivet ganska avsevärt. Att bita sig fast vid en utbildningsväg som grundskollärarutbildningen som det enda sättet att bli en bra lärare tycker vi är skrämmande. Det viktiga är att den faktiska kompetensen får avgöra i stället för utbildningsvägen. Med vårt synsätt finns det många vägar till att vara en god lärare. Ju fler som kommer utanför skolvärlden, som alla utom de som jobbar i den märker är en väldigt sluten värld, desto bättre är det. Därför tycker vi att den s.k Unckelutbildningen är utomordentligt bra. Vi skulle gärna se många fler vägar och framför allt att kraven att man skall gå en viss utbildning upphävdes. Vi tycker att det är viktigare att ha en viss kompetens. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till vår reservation 7.

Herr talman! Den svenska högskoleverksamheten brottas fortfarande med en del grundläggande problem. Ett av de problem som har förvärrats under senare tid är den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Den utvecklingstendens som vi har sett på det här området borde, tycker jag, leda till en ökad oro bland ansvariga politiker. Också de som traditionellt inte tar del av högskoleutbildning borde, i ett demokratiskt perspektiv, med alla medel bringas möjlighet att ta del av den. De är ju på olika sätt med och bestrider de olika kostnader som högskoleverksamheten innebär. Det andra är att vi vet att ungdomskullarna minskar kraftigt framöver. Vi vet att vi behöver ha en stor rekryteringskvot när det gäller den högre utbildningen. Då måste den sociala snedrekryteringen brytas. Det tredje, som berör den demokratiska aspekten, är att alla säger att vi mer och mer går in i ett komplicerat samhälle. Ja, det gör vi på vissa plan. Det blir ett tekniskt mer komplicerat samhälle. Det kan hända att det också blir ett kulturellt mera komplicerat samhälle. Vi vet att redan i dag är de som är tongivande i samhällsdebatten många gånger högskoleutbildade. Skall de kunna ta del av den erfarenhet som finns hos de lägre socialgrupperna och skall högskolan själv få del av de erfarenheterna, som ju borde vara befruktande för högskolan, måste den sociala snedrekryteringen brytas. Jag tror inte att det egentligen finns något parti som öppet vågar säga att man är för en ökad social snedrekrytering. Trots detta saknar vi i Vänsterpartiet ett rejält grepp över problematiken att fylla högskoleutbildningsplatserna framöver. Det fjärde problemet -- som jag tror det är lättare att komma till rätta med -- är den utvecklingstendens som vi sett på senare tid, att folkhögskoleutbildning och arbetslivserfarenhet inte tillmäts de kvaliteter som de kan ha när det gäller studier vid högskola. Nu skall tydligen detta ses över. Men det finns anledning, herr talman, att från talarstolen betona att det finns em stark politisk majoritet för att folkhögskoleutbildning skall vara meriterande för högskoleutbildning. Annars vore det att sätta folkhögskoleelever på undantag när det gäller möjligheterna att studera vid högskola. Det vore att så att säga indirekt bidra till en ökad social snedrekrytering. Därför hänger dessa två problem ihop. En fråga som måste belysas framöver är alla de förändringar som nu har skett inom högskoleväsendet, på gott och ont. Högskolorna har fått ett större eget ansvar över bl.a. antagningen, och mycket mera. Vi har också sett en ökad privatisering på högskolans område. Det har bildats stiftelser av tidigare statliga högskolor. Vi i Vänsterpartiet är inte anhängare av ökad privatisering, av att låta tidigare allmänneliga högskolor övergå till stiftelser så att de inte fullt ut omfattas av högskolelagen. Vi måste trots detta värna den rättssäkerhet som ändå måste råda, alldenstund högskolorna också finansieras via allmänneliga medel. Det handlar alltså om studenternas rättssäkerhet. Det handlar om studentinflytandet. Det är viktigt att riksdagen noga följer upp det här framöver för att kunna slå till bromsarna, om vi ser att vi betalar ut medel till en verksamhet som inte överensstämmer med den studentdemokratiska tradition som vi vill slå vakt om. Det femte problemet ligger kanske mer här i riksdagen, i riksdagens majoritet, än ute på högskolorna. Det handlar om användningen av löntagarfondsmedlen, vilket vi i Vänsterpartiet tar upp i vår meningsyttring. Det har också bäring på demokratiaspekten som jag inledde med att säga. Dessa pengar har ju haft olika tänkta användningsområden, vilket man skall ha klart för sig. Från början tänkte man använda dem för att öka den ekonomiska demokratin i samhället. Det var grundidén. Senare antogs idéer som att pengarna skulle kunna främja bl.a. regional utveckling. Ännu litet senare betraktades pengarna som möjliga likvida medel för att bestrida pensionskostnader. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vilja, beslutat att löntagarfonderna skall utskiftas. Vi i Vänsterpartiet har sagt att det är fel att göra så, och att pengarna borde användas till pensioner. Men det som värre är, herr talman, är att när dessa pengar utskiftas, utskiftas de på ett sådant sätt att det inte längre finns någon egentlig demokratisk insyn i hur de används. De skall ju skiftas ut till de nya stiftelserna. Användningen av medlen inom dessa stiftelser kommer inte ens till prövning vid de regulära besluten om anslagsperioder för forskningspolitiken. Detta är ett stort demokratiskt underskott när det gäller besluten om löntagarfondspengarna. Slutligen vill jag ta upp samvetsklausulen i högskoleförordningen. Jag är mycket glad över att vi kan få en majoritet som säger nej till en sådan klausul i högskoleförordningen. Precis som den f.d. ledamoten Margó Ingvardsson påpekade, som är närvarande i kammaren nu, har ju inte riksdagen bett att få denna fråga utredd. Riksdagen har därför full möjlighet och är dessutom skyldig, som jag ser det, att säga vad riksdagen tycker om detta. Detta är ju ett påfund. Minoriteten kan därför i det här fallet inte säga att det pågår en utredning och påstå att riksdagen inte skall lägga sig i det. Det är ju riksdagens skyldighet att säga vad riksdagen tycker om detta. Riksdagen är ju ansvarig för kvaliten inom högskoleutbildningar, och det gäller inte bara vårdutbildningar. Det gäller all den utbildning som vi här i riksdagen beslutat skall bedrivas på de olika högskolorna. Om man börjar röra till det med samvetsklausuler hamnar vi till slut i en ohållbar situation, även ur riksdagens perspektiv sett. Låt oss ta lärarutbildningen som exempel. Vi säger ju att det är viktigt att lärarna kan undervisa om det folkmord som skedde under andra världskriget gentemot de olika judiska befolkningarna. Men om vi tänker oss att någon historierevisionist säger att han vägrar att lära sig något om detta därför att det är lögn, eller att han t.o.m. vägrar att undervisa om det, inser vi vart det kan bära hän. Herr talman! Jag står bakom hela Vänsterpartiets meningsyttring som är fogat till detta betänkande, men med hänsyn till kammarens arbetsbelastning nöjer jag mig med att yrka bifall till mom. 7 och mom. 19.

Herr talman! Jag skall strax kommentera det inlägg som här har gjorts dels av reservanter, dels av en majoritet i utskottet vad gäller mom. 7. Men först vill jag komma in på behovet av specialpedagoger för hörselhandikappade elever. Det har vi en mycket kraftig gemensam skrivning om, och det gläder mig. Även Inger Lundberg har tagit upp den frågan i sitt anförande. Många gånger har vi talat om det både i utskottet och i kammaren. Frågan har också varit föremål för utredning i samverkan mellan Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Örebro. Dessa instanser är ju specialister och mycket kunniga på detta område. Vi vet dessutom att Lärarhögskolan i Stockholm på försök nästa budgetår skall anordna en grundskollärarutbildning för döva och hörselskadade. Denna skrivning är mycket glädjande, men vi vill ändå betona att vi ser allvarligt på den rådande bristsituationen. Alla insatser för att komma till rätta med problemen får inte avstanna, och jag vet att regeringen följer utvecklingen med stor uppmärksamhet. Låt mig komma till reservationerna. Regeringspartiernas företrädare har reserverat sig mot att en majoritet i utskottet redan nu tar avstånd från att införa en samvetsklausul i högskoleutbildningen. Precis som redan nämnts från denna talarstol har den särskilde utredare som tillsattes för att utreda frågan om att införa en klausul i högskoleförordningen varit hos oss i utskottet. Hans utredning beräknas vara klar i majjuni 1994. Vi reservanter menar att denna majoritetens iver att redan nu ta ställning mot en samvetsklausul går emot den sed vi har här i riksdagen, nämligen att invänta en pågående utredning. Det hör till reglerna. Björn Samuelson säger att det är riksdagens skyldighet och plikt att under utredningens gång titta närmare på detta. Men vi har haft för vana i riksdagen att innan någon särskild åtgärd vidtages invänta resultat, vilket tillhör god artighet och myndighetsutövning. Så är fallet även nu. Ni hade väl kunnat vänta en månad åtminstone. Det besök som utredaren gjorde hos oss i utskottet borde ju också ha lugnat oroliga. Vid besöket framkom att man, efter den genomgående undersökning som man redan gjort, efter de enkäter man låtit föranstalta osv., kommit fram till att detta är en åtgärd som troligtvis inte kommer att behöva vidtagas. Däremot har man kommit fram till att det är viktigt, vilket påtalats, att studenter har möjlighet att överklaga lokala beslut av rättssäkerhetsskäl. Det är vår huvudpunkt från regeringspartiernas företrädare. Vi tycker att utredningen borde fått ha sin gång. Vi kunde ha gett oss till tåls en månad. Men nu vill det sig inte så. Utskottet har fattat ett annat beslut. Därför ber jag redan nu att få yrka bifall till reservation 5 under mom. 7. Låt mig gå vidare med studenternas rättssäkerhetsfrågor, som jag tycker är väldigt viktiga. Inger Lundberg säger att hon känner oro över att studenterna kommit i händerna på rektorerna och att rektorerna fått alldeles för mycket makt. Till det vill jag säga att regeringen ser mycket allvarligt på detta och har tillsatt en särskild utredare som skall belysa dessa frågor. En översyn och en beredning pågår inom regeringskansliet och utredaren skall fortlöpande redovisa sitt arbete. Den första rapporten skall komma i september i år. Om det finns fog för oro -- det vill jag säga till reservanterna -- kommer utredaren att föreslå erforderliga åtgärder. Tydligen är det också uttalat till högskolornas ledning att de har ett stort ansvar för att de regler som lokalt tillämpas vid de olika högskolorna ger studenterna rättsskydd. Det är i hög grad en kvalitetsfråga, som kan påverka den utvärdering som görs av högskolorna. Man sätter en kvalitetsstämpel på högskolorna när man tillämpar rättsskydd. Studenter söker ju till de högskolor som har gott rykte. Vilken student vill söka till en högskola där det råder anaraki och där inte rättsskydd tillämpas? Till reservanterna säger jag därför: Studenternas oro skall vi ta på allvar, men vi skall inte blåsa under den och oroa studenterna i onödan. Det arbetas väldigt mycket och seriöst på olika plan i dessa frågor. Som allra hastigast vill jag säga något om den parlamentariska arbetsgrupp som jag hörde att Inger Lundberg inte yrkade bifall till, för att vinna tid åt kammaren. Frågan om en parlamentarisk arbetsgrupp för att följa förändringar med det nya resurstilldelningssystemet har varit uppe tidigare. Utskottet menar att det inom ramen för Resursberedningens arbete skall finnas möjlighet till parlamentarisk insyn. Man har låtit meddela att det kommer att ske på olika sätt, i form av seminarier eller motsvarande. Därigenom finns alla möjligheter att tränga in i detta, som är mycket viktigt, för att se vilken verkan denna stora omvälvande reform får ute på högskolorna. I reservationerna 3 och 4 önskar man en kartläggning av behörighetsregler och urval för antagning till högskolor. Även här har den särskilda utredaren ett ansvar. När nu högskolor och universitet själva får besluta om utformningen av tillträdesregler och antagning av studenter blir det naturligtvis -- jag vill inte säga sammelsurium -- en hel mängd olika regler som studenterna får ta ställning till, ofta utan någon möjlighet att tränga in i den stora massan. Jag hörde på nyheterna strax innan jag kom hit att VHS har påpekat detta. Man har detta under uppsikt, och en särskild utredare från högskolan i Växjö, Kjell Gunnarsson, presenterade just i dag ett förslag om en databas redan nästa vår för att underlätta för studenterna vid syoexpeditioner, arbetsförmedlingar och universitetsbibliotek att tränga in i denna stora massa. Naturligtvis är det information det gäller. Studenterna får ju inte ges fel signaler. Det som nyligen inträffade vid ett universitet i södra Sverige -- jag behöver inte säga vilket -- gör att man tycker synd om studenterna. De luras in i någonting som de inte råder över och hamnar i en återvändsgränd. Detta vill vi inte medverka till. Kontakten mellan gymnasier och högskolor måste bli bättre. Ett databassystem kan starkt underlätta just för denna informationsdel. Jag vill också behandla de synpunkter om lärarutbildningen som har kommit fram vid inlägg här i talarstolen. Här finns två reservationer, dels reservation 6 från socialdemokraterna, dels reservation 7 från nydemokraterna. De råkar inte sammanfalla, men jag vill ändå försöka att kommentera dem någorlunda parallellt. Lärarkvaliteten är otroligt viktig. Det håller jag med Stefan Kihlberg om. Att vidga perspektivet och beträda många vägar är också mycket viktigt. Men på något sätt tycker jag att Stefan Kihlberg med sin motion, som nu följs upp av en reservation, slår in öppna dörrar. Redan i dag kan man ju snedda in i grundskollärarutbildningen t.ex. Man kan tillgodoräkna sig redan genomgången utbildning, vilket står i 7 kap. 12 § högskoleförordningen. Dessutom har en student rätt att tillgodoräkna sig utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Detta är något som regeringen eller Universitets och högskoleämbetet beslutar om. Vi känner väl till den debatt som har varit om lärarutbildningen. Vi vet att socialdemokraterna inte tycker om det som vi kallar för Unckelutbildning. Men det känns viktigt att få säga att det gäller kvalitetsfrågor. Vi har nu en ordning med den nya högskoleförordningen som innebär att kanslersämbetet ansvarar för kvalitetsfrågorna. Som vi har fått reda på har universitetskanslern tagit ett eget initiativ som innebär en utvärdering av kvalitetsfrågorna och hur organisationen av lärarutbildningen sker ute på högskolorna. Utvärderingen ger möjlighet att jämföra olika studieorganisatoriska modeller för bl.a. grundskolor. Sådana här utbildningar finns parallellt vid olika lärosäten. Björn Samuelson tog upp den sociala snedrekryteringen. Han ställde frågor om antagning osv. Det är klart att detta med social snedrekrytering inte är någonting som man bara säger tulipanaros för att få problemet att lösa sig. Björn Samuelsson säger också att det behöver tas ett rejält grepp över den här problematiken. Om det hade varit lätt att lösa, så är det klart att man redan hade gjort det. Den särskilda utredaren har som ett särskilt uppdrag att se över detta, könsfördelningen till olika högre utbildningar, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och frågan om den geografiska belägenheten, vilken Inger Lundberg säger att Centern inte reagerar på. Naturligtvis vet vi som bor i glesbygden att det är förenat med stora svårigheter att ta sig till lärosäten. Det har det alltid varit. Med den erfarenhet som jag har tycker jag ändå att det med åren har blivit lättare, inte minst genom den nya informationsteknologin. Men det gäller som sagt att vi får besked från den särskilda utredaren om att han föreslår åtgärder, för den här situationen hälsar man inte med glädje.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

Herr talman! Jag vill kommentera Marianne För det första noterar jag bara när det gäller lärarutbildningen att Centern har svängt kraftigt. För det andra gäller det den sociala snedrekryteringen. Jag sade i mitt huvudanförande att det vore bra om man kunde ta upp problematiken och behandla den på ett samlat sätt någon gång. Men det utesluter ju inte att man reagerar när utvecklingen går mot en ökad social snedrekrytering, när beslut fattas här i kammaren, i utbildningsutskottet eller andra utskott, som innebär att kvaliteten försämras ute i skolorna. Vi vet ju vilka som i första hand drabbas av nedskärningarna. För det tredje gäller det samvetsklausul. Så fort begreppet utredning nämns i parlamentariska sammanhang är inte jag den som faller i trans. Efter några år här i riksdagen vet jag att det är mycket som kan gömmas bakom en pågående utredning. Som jag sade har riksdagen inte begärt utredningen om en eventuell samvetsklausul i högskoleförordningen. Då tycker jag att det är på mitt ansvar som folkvald att uttrycka vad jag tycker i frågan. Jag och Vänsterpartiet vill inte ha en samvetsklausul i högskoleförordningen -- det är en fråga som vi driver. Då närmar vi ju oss också den centrala frågan för Marianne Jönsson, vilken hon kanske kan svara på här: Vill Marianne Jönsson ha en samvetsklausul i högskoleförordningen, eller har Marianne Jönsson inte bestämt sig därvidlag?

Herr talman! Björn Samuelson tar återigen upp frågan om lärarutbildningen och att Centern har svängt osv. Jag har den bestämda åsikten att det skall finnas flera vägar och att det skall finnas möjligheter att välja. Här har vi nu parallellt fått två lärarutbildningar. Studenterna väljer var de anser att de får bästa utbildning och utbyte av sina insatser. Vi får avvakta vad kanslersämbetet kommer fram till i sin utredning, så att vi kan göra en jämförelse med den parallella organisationen. Tills dess får vi lugna oss. Sedan får vi se om det är så eländigt som Björn Samuelson vill beskriva det. Sedan gäller det den sociala snedrekryteringen. Jag vill inte vara elak, men Björn Samuelson brukar ju själv vara litet underfundig i sina framställningskonster. Just detta att man tar ett rejält grepp över den här problematiken är litet av en Lars Ekborg-monolog. Det finns inga förslag, Björn Samuelson har funderat på det. Men det är inte så lätt, Björn Samuelson, att komma till rätta med detta. Vi arbetar med det. Kommer vi på några goda idéer så lägger vi fram förslag om dessa. Men nu står vi där vi står, och ingen tycker om det. Alla vill ha förändringar, men vi vet inte riktigt hur det skall gå till. Det finns, som Björn Samuelson sade, en stark politisk majoritet för detta. Björn Samuelson frågade om jag vill ha en samvetsklausul. Jag ger mig till tåls en månad. När utredaren hade sin föredragning i utskottet framgick det att han troligen inte kommer att lägga fram förslag beträffande en samvetsklausul. Han kommer emellertid att lägga fram andra förslag, t.ex. om att en student skall kunna överklaga lokala beslut.

Herr talman! Tidigare hade Centern en idé om att det var viktigare att man hade en lärarutbildning som låg i fas med läroplanen. Vi har lagt fram en rad olika förslag som vi anser skulle leda till att man kommer till rätta med den sociala snedrekryteringen och breddar rekryteringen till högskolan. Vi har lagt fram förslag på vuxenutbildningens område. Vi har vidare lagt fram förslag om förstärkning av syoinsatserna, om bättre utrustning i skolan och om olika åtgärder för att ändra attityden till utbildning. Tyvärr har dessa förslag avslagits.

Herr talman! Jag tycker att detta är litet lättköpt. Jag väntar på utredningen. Med utredningen följer många bra saker för studenterna och deras rättsskydd. Jag ger mig till tåls med det, och då får även Björn Samuelson ge sig tåls en månad. Varken den lärarutbildning som Björn Samuelson är tillskyndare för eller den som Inger Lundberg kallar för den Unckelska är i fas med den nya läroplanen. Vi behöver diskutera väldigt mycket om det som pågår ute på lärarhögskolorna och om vad vi skall göra åt lärarutbildningen. Det är helt klart att det är mycket att göra på det här området. I det här läget tycker jag dock att vi skall låta kanslersämbetet slutföra sin utredning, så att vi kan jämföra det hela parallellt.
Herr talman! När vi diskuterar samvetsklausulen är det, Marianne Jönsson, inte en formell fråga, utan det är en viktig kvinnofråga. Det är också en viktig principiell fråga: Är patienten till för personalen eller är personalen till för patienten? Det är nu, och inte om en månad, som riksdagen kan ge ett klart besked i denna principiellt viktiga fråga. Marianne Jönsson har rätt i att det är ovanligt att riksdagen under en pågående utredning fattar beslut i sakfrågan. Men detta är en okynnesutredning, Marianne Jönsson. Det är en utredning vars tillkomst i mycket har styrts av grupper som inte är beredda att stå upp för kvinnans rätt att själv avgöra om hon vill ha abort. Det är en eftergift åt de krafter som vill dela upp personalen inom gynekologin i en grupp som arbetar med aborter och en annan grupp som inte gör det. Det vore en djupt olycklig utveckling, och det är därför som utskottet har reagerat så starkt. Jag är uppriktigt förvånad över att Marianne Jönsson som representant för centerkvinnorna inte här och nu kan deklarera vad hon har för uppfattning i sakfrågan. Marianne Jönsson säger att detta är en fråga om artighet gentemot regeringen. Jag tycker, Marianne Jönsson, att vi kvinnor i riksdagen har större anledning att vara artiga mot de abortsökande kvinnorna än att visa artighet mot regeringen. Om Marianne Jönsson menade allvar med att det är studenternas rättssäkerhetsfrågor som är viktiga, då skulle Marianne Jönsson ha biträtt det socialdemokratiska förslaget om en generell översyn av rättssäkerhetsfrågorna i samband med de förändringar som gjorts i systemet. Då hade hon varit mer upprörd och mer orolig över det kaos som råder på antagningsområdet. Marianne Jönsson har liksom regeringen lagt sig för abortmotståndarna och kristdemokraterna. Heder dock åt de folkpartistiska kvinnor som har vågat motionerat i den här frågan och som inte skrapar med fötterna och visar artighet mot en regering som är fel ute.
Herr talman! Det är lätt att bli känslomässig när man argumenterar i de här frågorna, Inger Lundberg. Jag tycker att vi skall ta ner diskussionen på en saklig nivå. Som Inger Lundberg säger är det ovanligt att man går emot utredningar. Om det är en okynnesutredning eller inte, lägger jag mig inte i. Vi skall i dag inte sakbehandla denna fråga, utan det gäller den formella frågan om utredningen skall ha sin gång eller om vi skall avbryta den. Vi i regeringspartierna anser att den skall ha sin gång. vi väntar en månad och avvaktar utredaren. Han har varit hos oss i utskottet och delgett oss ganska mycket av resultaten av sin gedigna utredning. Han har skrivit till olika vårdhögskolor, träffat rektorer vid skolorna och skickat enkäter till vårdhögskolor. Han har träffat representanter för sekten Ja till livet i Uppsala. Han har även i enkäter till andra länder frågat om de har samvetsklausuler i sin lagstiftning. Han har även skickat enkäter till linjenämnder. Jag tycker att det vore märkligt om vi inte kunde vänta och se vad han kommer fram till i sin utredning.
Herr talman! Jag tillåter mig att vara känslomässig när vi diskuterar en av de frågor som är av grundläggande betydelse för jämställdheten och som betyder allra mest för de kvinnor som har det mest jobbigt, de kvinnor som utgör basen för oss socialdemokratiska kvinnor här i riksdagen. Detta är ingen sakbehandling, säger Marianne Jönsson. Men Marianne Jönsson har haft alla möjligheter att visa var centerkvinnorna i sak står. Det är viktigt att vi nu gör en markering. Det mobiliseras nu krafter mot de fria aborterna. Finns det då inte anledning att vi kvinnor visar våra känslor och vågar säga vad vi står för i abortfrågan, även om det ibland är obekvämt? Marianne Jönsson och hennes moderata systrar har haft möjligheten att ställa upp -- kanske litet otydligare och kanske litet formellare -- gemom att markera sin anslutning till det särskilda yttrande som folkpartiets kvinnor avgav till betänkandet. Inte ens det gjorde centerkvinnorna och moderatkvinnorna. Det är allvarligt. Visst är det en duktig utredare som jobbar med dessa frågor. Säkerligen får han fram en del del material som kan användas i den utredning om rättssäkerheten som vi socialdemokrater har efterlyst. Men varför, Marianne Jönsson, vara så artig mot grabbarna i regeringen? Och varför visa denna artighet mot dem som försöker undergräva rätten till fri abort i vårt land?
Herr talman! Jag tycker inte att Inger Lundberg skall bekymra sig över mina centerkvinnor. Jag har god kontakt med dem, och jag informerar dem om vad jag jobbar med här i riksdagen. De anser också att vi skall invänta utredningen. Jag vill upprepa vad jag sade nyss, nämligen att den sammanfattning som gjordes vid Aspelins besök i utbildningsutskottet gick ut på att han och hans sekreterare inte kommer att föreslå en samvetsklausul. De anser inte att det behövs någon. Däremot kanske studenter bör ha en möjlighet att överklaga lokala beslut av rättssäkerhetsskäl. Jag tycker inte att det är så mycket att hetsa upp sig över, Inger Lundberg.
Herr talman! Marianne Jönsson säger att det hör till reglerna att man skall vänta på utredningen. Principiellt håller jag med om det -- när utredningen är tillsatt för att ta reda på nya fakta och för att belysa saker och ting ur nya synvinklar. I sådana fall är det självklart att man skall vänta. Men så är inte fallet här. Det är inte alls det som är avsikten med utredningen, och det vet Marianne Jönsson. Utredningen är en framtvingad present till ett visst parti. Det handlar inte ett dugg om att söka nya fakta. Dessutom visas det ganska stor list när det gäller högskoleförordningen. Om utredningen skulle visa på något som gör att regeringen skulle vilja införa en samvetsklausul i högskoleförordningen kan man göra det utan att fråga riksdagen. Jag tror dock inte för ett ögonblick att så skulle bli fallet. Marianne Jönsson vet lika väl som jag att det finns uppfattningar som gör att en samvetsklausul inte skulle ha en chans. Vad det egentligen handlar om har jag fått fullständigt klart för mig. Om det har varit en intensiv lobbypåverkan i någon fråga så gäller det just denna fråga, och då från ett enda håll -- rötterna finns i Uppsala. Jag tänker då på Livets ord och på abortmotstånd. Dessutom handlar det här om en värderingsfråga. Jag låter mig inte utredas vad gäller mina värderingar. Det handlar om en grundläggande filosofi -- om olika filosofiska skolor, om värdenihilism eller om vad man bekänner sig till. Här kan inget utredningsresultat påverka. Även om utredningen skulle tycka att en samvetsklausul vore bra, skulle det inte påverka mitt eller Ny demokratis ställningstagande. I det här fallet är det bara fråga om ett sätt att begrava en het potatis. Det skall bli intressant att studera omröstningen. Jag utgår från att man i regeringskretsen av samvetsskäl tillåter fri omröstning i denna fråga. Jag är inte säker på att jag lyckas med det som Jönsson ville inte säga vad hon själv egentligen tycker. Men ett sätt att få ett svar är att ställa frågan så här: Skulle Marianne Jönsson vilja bli opererad av en läkare som bekänner sig till Jehovas vittnen och följaktligen vägrar ge blodtransfusioner?
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad jag skall svara, Stefan Kihlberg. Egentligen går ju detta ut på samma sak som det som jag argumenterade om nyss i replikväxlingen med Inger Lundberg. Möjligen är det ett litet mera filosofiskt resonemang i Stefan Kihlbergs inlägg. Jag värderar Stefan Kihlbergs inställning och tycker att den är värd att respekteras. Men jag kan inte frångå det ställningstagande som jag har gjort. Jag tycker att man aldrig skall hindra någon att fullfölja ett arbete som man har uppdragit skall utföras. Man skall alltså aldrig avbryta någon i ett pågående arbete. I detta arbete får man ju svart på vitt att det rivs för att få luft och ljus. Det är kanske inte tillräckligt, som August Strindberg vid något tillfälle sagt. Det är viktigt att bringa klarhet i olika frågor och att få detta åskådliggjort i en utredning. Jag har bara några anteckningar om den från utredarens besök i utskottet. Jag står kvar vid mitt ställningstagande. Vi kan alltså ge oss till tåls en månad. Jag har inga värderingar här. Detta är inte ett sakärende där vi har ett underlag att ta ställning till.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att det som sagts här för mig framstår som ett svepskäl. Jag har respekt för att man inom regeringskretsen, i fyrpartigänget, visar varandra lojalitet. Men säg då att det är skälet! Det respekterar jag. Jag skulle tycka att det var ett uppriktigt svar, för det är ju det reella skälet. Jag kan inte se den i ögonen som undrar hur jag ser på den här frågan. För mig handlar det nämligen också om en djupt filosofisk fråga och om en värdefråga som också gäller jämställdhet och kvinnors självklara rätt. Om någon frågar vad jag tycker i den här frågan kan jag inte säga: Det vet jag inte, för jag måste veta vad utredningen kommer fram till. Då är jag inte trovärdig i mina egna ögon och förmodligen inte i andras heller.
Herr talman! Det som gör det så svårt att argumentera med både Stefan Kihlberg och Inger Lundberg är just att det inte är fråga om en sakargumentation. Vi tar ställning i en procedurfråga. Jag har sällan läst en så känslofri reservation som reservation 5 avseende mom. 7. Där sägs det: ''Mot bakgrund av den pågående utredningen i frågan bör riksdagen nu inte vidta någon särskild åtgärd.''

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 16 s. 11 behandlas fem motioner där man motsätter sig den utredning om en eventuell samvetsklausul i högskoleutbildningen som regeringen tillsatte den 22 april 1993. Aspelin i Malmö regeringens uppdrag att utreda frågan hur studenternas rätt att av religiösa, etiska eller andra skäl vägra delta i vissa utbildningsmoment kan tillgodoses i högskoleförordningen. En sådan möjlighet att vägra delta i vissa utbildningsmoment av samvetsskäl och ändå få ut sin examen är ingen nyhet. Åren 1977--1991 gav högskoleförordningen studenterna en mycket vid rätt att till Universitetsoch högskoleämbetet, UHÄ, och senare till Högskolans överklagandenämnd, överklaga lokala beslut. Det vi debatterar just nu är alltså ingenting annat än vad som var för handen 1977--1991. Såvitt jag vet rasade världen inte samman under de åren heller. Överklagandena har sedan 1977 inte varit vare sig särskilt många eller särskilt svåra att hantera. Jag har uppgifter om att det rör sig om ett tjugotal under de senaste fem åren. Men i och med avskaffandet av UHÄ har situationen blivit väsentligt annorlunda. Den nya högskolelagen och högskoleförordningen innebär en väsentlig begränsning av rätten att överklaga lokala beslut. Utredningen tillsattes mot denna bakgrund för att klargöra om studenternas rätt var tillräckligt tillgodosedd. Utredningen, som arbetat under vintern, beräknas vara färdig om en månad. Nu vill en majoritet bestående av socialdemokrater, nydemokrater och vänsterpartister föregå vad utredningen kan komma fram till genom att ge regeringen till känna att en samvetsklausul i högskoleutbildningen inte bör komma i fråga. Herr talman! Om ett förslag om en samvetsklausul hade förelegat och om vi hade talat om lämpliga avvägningar och begränsningar, i vissa konkreta fall, av en samvetsklausul, skulle jag inte ha haft något att erinra. Det synes mig självklart att en samvetsklausul inte skulle kunna åberopas under vilka förhållanden som helst. Utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater, nydemokrater och vänsterpartister skriver också i betänkandet: ''Utskottet har under hand erfarit att problemen förefaller vara av ringa omfattning. Det finns enligt utskottets mening förutsättningar att i det enskilda fallet nå tillfredsställande lösningar på konflikten mellan utbildningens krav och den etiska övertygelsen.'' Jag delar majoritetens uppfattning, dvs. att det finns en konflikt, att det är få studenter det rör sig om och att konflikten hittills har lösts, så långt detta har kommit till allmän kännedom. Det är svårt att uttala sig om hur stort mörkertalet är för studenter som ser sig tvungna att göra våld mot sitt samvete. Det upprörande är heller inte majoritetens diskussion om under vilka förhållanden en samvetsklausul kunde eller inte kunde åberopas. Det upprörande är att varje åberopande av samvetet kategoriskt och principiellt avvisas. ''Den fråga som motionärerna väcker är enligt utskottets mening av mycket stor principiell vikt. - - får det i princip inte finns utrymme för en student att vägra genomgå ett obligatoriskt kursmoment. - Enligt utskottets bestämda mening bör en samvetsklausul i högskoleutbildningen i enlighet med vad som anförs i direktiven till den nämnda utredningen inte komma i fråga.'' Låt mig än en gång klargöra att det vi nu diskuterar inte är olika modifieringar av en faktiskt föreslagen samvetsklausul -- det finns ingen sådan -- utan själva principfrågan: Får en ung människa/en student under några som helst förhållanden åberopa sitt samvete? Där säger socialdemokrater, nydemokrater och vänsterpartister kategoriskt nej: ''Det får i princip inte finnas utrymme för en student att vägra - -.'' Denna hållning är oförenlig med FN:s deklarationer från 1948 om de mänskliga rättigheterna, där det i artikel 18 heter: ''Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion'' -- envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet Samma formulering finns i Helsingforsöverenskommelsen från 1975, princip 7. Båda dessa konventioner har Sverige ratificerat. Sverige har ju en gammal tradition av att hålla samvetsfriheten högt. Redan i 1809 års regeringsform, 16 §, sades: ''Konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta.'' Vackra ord i internationella konventioner går att negligera. Sedan tre veckor går det däremot inte när det gäller just samvetsfrihet som nu skyddas av svensk lag. Samvetsfriheten finns nämligen positivt uttryckt i svensk lag genom att riksdagen -- vi -- den 14 april i år inkorporerade Europakonventionen från 1950 i vår lagstiftning.

Majoritetens tillkännagivande till regeringen om att avvisa en samvetsklausul kan alltså inte omintetgöra en lag som beslutats av riksdagen och som träder i kraft den 1 januari och skall tillämpas av svensk domstol och som ger möjlighet att driva frågan vidare till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Vid den föredragning på kanske 10 minuter som utredaren Erland Aspelin gav för utbildningsutskottet framhölls att en samvetsklausul inom högre utbildning inte fanns i andra länder. Det har föranlett mig att kontrollera hans korta omnämnande. Såvitt jag kan förstå har det sin förklaring i att i andra länder finns en motsvarande samvetsklausul för vårdpersonal och att den därför inte behövs i den medicinska utbildningen. Min källa är brittiska underhusets socialutskotts rapport Conscience Clause 1989/90:10 där Sverige anges som det enda land som saknar en sådan lagfäst samvetsfrihet i vården, medan länder som t.ex. Österrike, Belgien, Nederländerna, Norge och Spanien har detta. Flera andra yrkesgrupper har tillerkänts samvetsfrihet. Militärer har både rätt och skyldighet att vägra lyda order om dessa strider mot Genèvedeklarationens krigslagar. Jag tänker på tortyr eller övergrepp mot civila. Militärernas samvetsfrihet var en följd av att tyska höga officerare vid Nürnbergrättegångarna efter kriget avvisade alla anklagelser om krigsförbrytelser med att de bara lytt order och inte hade haft rätt att neka. ''Medarbetare får icke åläggas att skriva mot sin övertygelse''. Jag sade inledningsvis att om vi hade haft en samvetsklausul förelagd riksdagen att diskutera skulle vi ha vägt och prövat under vilka förhållanden som en sådan kunde åberopas eller ej. Vi kunde ha samtalat om det lämpliga i att t.ex. kunna vägra göra aborter och under vilka förhållanden, ge blodtransfusion eller att vägra att göra det, och under vilka förhållanden. Någon sådan samvetsklausul att ta ställning till finns nu inte och det går därför inte att göra några som helst avvägningar eller modifieringar. I dag finns två sätt att rösta på: dels med de fyra regeringspartiernas reservation som kort anger att vi ska invänta den utredning som inom kort blir färdig, dels med s, nyd och v som kategoriskt avvisar varje hänvisning till samvetet för en student. Om denna sida vinner omröstningen har Sveriges riksdag uttalat, i strid mot den lag man själv för ett par veckor sedan stiftat, att ''Det får i princip inte finnas utrymme för en student att vägra genomgå ett obligatoriskt kursmoment''. Detta kategoriska samvetsförbud kommer inte bara att gälla de samvetsbetänkligheter som studenter har haft i historisk tid, eller har i dag, utan -- och det är det värsta -- varje samvetsbetänklighet en student kan komma att få, under omständigheter vi i dag inte känner till och inte kan känna till, eftersom högskolorna till mycket stor del är fria att själva forma sin undervisning. Låt mig beskriva några scenarion: polisaspiranten som inte vill medverka till avvisning av det sjuka flyktingbarnet, läkarstuderanden eller labassistenter som inte vill utföra plågsamma djurförsök, psykologstuderanden som inte vill delta i sensiträning, medicinare som är tveksamma till genmanipulation, sena aborter eller olika typer av transplantationer. För dessa människor finns det inget skydd. Alla får de samma svar genom Sveriges riksdags beslut, oavsett vad de kunde ha haft att anföra: ''Det får i princip inte finnas utrymme för en student att vägra genomgå ett obligatoriskt kursmoment.'' De blir tvungna att gå till svensk domstol och hänvisa till Europakonventionen och om nödvändigt få sin rätt vid Europadomstolen. Att socialdemokrater och vänsterpartister slår vakt om det totalitära samhället och avvisar varje hänvisning till samvetet förvånar mig mindre än att Ny demokrati gör det. Var det verkligen för att skapa ett samhälle som av princip, kategoriskt och i varje fall avvisar en ung människas hänvisning till sitt samvete som ni gav er in i politiken? Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets betänkande 16 utom beträffande samvetsklausulen där jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Det må förlåtas mig om jag hade litet svårt att hänga med i Tuve Skånbergs jordenruntresa. De där Skånbergska jordenruntresorna är inte så ovanliga. Ibland är det små barn som föds på olika lasarett runtom i landet och som väger si och så många gram, ibland är det internationella händelser som Skånberg furnerar riksdagen med. Ur den här mängden av information fick jag i alla fall klart för mig, tror jag, att Tuve Skånberg åtminstone i någon mån jämställer medverkan vid aborter med krigsförbrytelser. Det är viktigt att riksdagen markerar att riksdagens omsorg om patienten måste hamna i förgrunden i valet mellan patientens rätt och personalens rätt. Om det hade varit så väl att omsorgen om studenternas rättssäkerhet hade varit huvudfrågan för Tuve Skånberg, då hade han på allvar tagit upp rättssäkerhetsfrågorna. Från socialdemokratiskt håll och också från Vänstern väcktes många allvarliga frågor när det gällde rättssäkerheten i högskolan. Om Tuve Skånberg menar allvar med frågan om rättssäkerhet har han chansen att i dag rösta på socialdemokraternas reservation 1 som behandlar rättssäkerhetsfrågorna och där vi ställer krav på en generell skärpning av dem.
Herr talman! Inger Lundberg blev mig svaret skyldig på frågan om situationen 1977--1991 var alarmerande. Hela denna period -- då det fanns möjlighet att överklaga beslut -- gällde den nuvarande abortlagen. Oss veterligen har den inte utnyttjats i många fall. Jag kan inte peka på något fall då en barnmorska eller gynekolog har vägrat att utföra moment som har med aborter att göra. Jag vill fråga om det var något i min framställning på 11 minuter som var irrelevant?
Herr talman! Jag ber Tuve Skånberg om ursäkt, men det kanske ändå var något. Det är precis som jag sade, vi kritiserade regeringen och regeringspartierna för att de inte tittade närmare på överklagandemöjligheter och rättssäkerhetsfrågor i anslutning till den stora förändring av de centrala verken som skedde på högskoleområdet. Vi såg litet av oro och bekymmer från Tuve Skånbergs sida. Det är bra om Tuve Skånberg är beredd att stödja den socialdemokratiska reservationen som syftar till ökad rättssäkerhet för studenterna.
Herr talman! Jag tycker att det är att ta i när man hävdar, efter det att vi från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Ny demokrati har sagt att vi inte vill ha en samvetsklausul i högskoleförordningen, att vi vänsterpartister och socialdemokrater är representanter för det totalitära samhället. Tuve Skånbergs anförande reser en rad frågor. Under vilka förhållanden menar Tuve Skånberg att en samvetsklausul skall kunna åberopas? Tuve Skånberg måste ha tänkt på och penetrerat frågan. Har patienten rätt att veta att den behandling han får är adekvat och att inte den behandlandes samvete sätter stopp? Föreligger den oavvisliga rätten för patienten i Tuve Skånbergs verklighet? Delar inte Tuve Skånberg uppfattningen att det står faktiskt envar fritt att utifrån sitt samvete avstå från en utbildning vars innehåll kan begå våld på dennes samvete? Herr talman! Nej, säg som det är Tuve Skånberg! Tuve Skånberg vill åt aborterna, samtidigt som han utgör ett inte oviktigt underlag för en regering som genomför en nedskärningspolitik som är riktad mot landstingen och vården.
Herr talman! Jag sade i mitt tal att jag inte kan tänka mig att åberopa en samvetsklausul under vilka omständigheter som helst. Jag vill inte ha en kategorisk samvetsklausul där man alltid kan få sin vilja igenom. Det har inte heller någon förespråkat. Men det majoriteten nu har kommit fram till är vad som på modernt språk kallas för ''overkill''. Det är en överdrift som slår ut varje hänvisning till samvetet. Hade det gällt en inskränkning som bara gäller blodtransfusioner, aborter eller något annat inom vården, hade vi kunnat diskutera de frågorna. Men ni i majoriteten har kategoriskt avvisat varje hänvisning under några som helst förhållanden till samvetet. Vidare var det frågan om aborter. Här har det gjorts troligt av varje representant för den aktuella majoriteten att det skulle vara abortfrågan som har fört frågan om samvetsklausul upp på dagordningen. Upp till bevis! Jag ställer då frågorna: Varför tror majoriteten att det skulle bli fler som skulle vägra genomgå abortmoment i undervisningen? Vari ligger det problematiska i att göra aborter?
Herr talman! Det vore fortfarande intressant att få veta vilka funderingar Tuve Skånberg har haft om under vilka omständigheter som en samvetsklausul kan åberopas. Jag fick inte höra något referat från Marianne Jönsson. Men Tuve Skånberg kanske kan ge en redogörelse. Jag tycker inte att exemplet i Tuve Skånbergs huvudanförande om polisaspiranten som inte vill vara med om en utvisning av ett sjukt barn är bra. Det handlar om civilkurage. I det fallet hjälper det inte om det står alldeles så mycket om samvetsklausuler i högskoleförordningen. Det var ett dåligt exempel. Jag återkommer till frågan om aborter. Det är väl inget underligt eller knepigt. Jag ser på TV, läser tidningar och hör på radio. Jag ser att det bedrivs en kampanj mot abortlagstiftningen i Sverige i dag. Då är det naturligt att när Tuve Skånberg är så het på gröten i fråga om en samvetsklausul att jag gör denna koppling ända till dess att Tuve Skånberg säger att samvetsklausulen inte har någonting med aborter att göra.
Herr talman! Det gläder mig att Björn Samuelson säger att i ett tänkt läge i framtiden borde en polisaspirant ha rätt att vägra att utföra en order. Det Björn Samuelson och majoriteten kommer att rösta för är att den polisaspiranten under varje omständighet kommer att få veta att denne aldrig kommer att kunna hänvisa till sitt samvete. Han hänvisas till Europakonventionen, svensk domstol och Europadomstolen. Under vilka omständigheter? Jag kan inte precisera det. Jag vill däremot inte kategoriskt avvisa varje hänvisning till ett samvete. Jag menar att samvetet skall hållas högt. Det som den ene kan, kan inte den andra göra. Jag vill inte sätta mig till doms över det Jehovas vittne som inte kan göra en blodtransfusion, fast jag å det bestämdaste ogillar den personens ställningstagande och aldrig skulle vilja bli opererad av honom. Jag vill likväl kunna diskutera frågan. Jag hade gärna sett vad utredningen hade kommit fram till. Nu kommer majoritetens ställningstagande att styra utredningen. Nu får vi inte veta vad utredningen hade kommit fram till utan ert ställningstagande.

Herr talman! Tuve Skånberg säger att varje åberopande av samvetsskäl förhindras av skrivningen i majoritetstexten. Det är inte sant. Tuve Skånberg får gärna åberopa sitt samvete. Alla människor får gärna åberopa sitt samvetet. Men då måste man ta konsekvenserna av det. Självfallet måste jag ta konsekvenserna om mitt samvete förbjuder mig att göra vissa saker. Då får jag avstå från att göra de sakerna. Jag har all respekt i världen för det. Detta är lätt. Jag måste inte bli barnmorska. Ingen tvingar mig till det. Jag kan bli sjuksköterska. Jag kan utbilda mig till och jobba som sjuksköterska utan att komma i närheten av min samvetsnöd. Men jag får inte låta andra människor lida för att jag har samvetsnöd. Det strider mot min kristna etik. Det Tuve Skånberg säger gör att jag uppfattar honom som en samvetsanarkist. Tänk om alla människor skulle göra så. Det skulle bli fullständig anarki! Alltid kan man åberopa sitt samvete. Det blir ingen ordning och reda på något. Det samhället vill jag inte leva i. Tuve Skånbergs samvete dömer andra. Mitt samvete är inriktat på att tjäna mina medmänniskor. Det är därför det står i Ny demokratis logo: Personlig frihet, hänsyn till varandra. Detta är rakt i linje med vår grundläggande ideologi. Tuve Skånberg vill fullständigt omyndigförklara utredningsmannen. Det är nästan oförskämt att säga till en hovrättslagman att det faktum att riksdagen tar ställning innebär att han inte vågar utreda frågan sakligt. Om jag vore Aspelin skulle jag känna mig kränkt och tycka att det var oförskämt. Vi vet att detta bara är ett första steg. Det finns ett scenario framåt för samvetsanarkisterna. Därför vill jag vända på frågan: När anser Tuve Skånbeg att man inte får åberopa samvetsskäl? Min sista fråga är: Anser Tuve Skånberg att det är okej att med hänvisning till sitt samvete mobba kvinnliga präster?
Herr talman! Nej, jag anser inte att det är okej att åberopa sitt samvete för att kunna göra någon annan människa illa. Jag menar att det principiellt inte går att använda en samvetsfrihet för att skada den som är svagare eller står i beroendeställning. Jag menar verkligen att en samvetsfrihet inte skall kunna gälla under vilka omständigheter som helst. Men vad vi har för handen är valet mellan att vänta på en utredning och att kategoriskt avvisa varje hänvisning till samvetet. Jag vill passa tungan nu och inte använda för starka ord och övertolka vad Stefan Kihlberg säger om ett samhälle med ordning och reda. Det ligger nämligen nära till hands. Björn Samuelson blev mig svaret skyldig om varför han trodde att aborterna .
Herr talman! Stefan Kihlberg har möjlighet att svara mig på frågan varför han väntar att det kommer att bli tveksamheter just när det gäller att utföra aborter. Vem säger det och varför?
Herr talman! Det är ju i praktiken det som det handlar om. Det är där som argumentationen ständigt dyker upp. Det är samma exempel som kommer igen. Det handlar om barnmorskeutbildningen och om gynekologer -- om och om igen. I utbildningen för barnmorskor och gynekologer ingår moment som har med abortrådgivning och liknande att göra. Om man tycker att detta är så motbjudande att man inte ens kan lära sig det, har jag all respekt i världen för detta. Men då kräver vanlig intellektuell hederlighet att man också tar konsekvenserna av sitt samvetsdilemma och avstår av hänsyn till sina medmänniskor.
Herr talman! Nu föreslår Stefan Kihlberg och majoriteten att man skall ta konsekvenserna, vilket i praktiken innebär yrkesförbud. I och med formuleringen i majoritetstexten gäller detta i varje fall där samvetet åberopas. Det är fortfarande inte klarlagt varför det skulle bli fler som vägrade att utföra eller lära sig att utföra aborter. Ingen har ännu redogjort för varför åren 19977--1991 skulle vara så väsentligt annorlunda än en tänkt framtid. Mig veterligen är det inte någon som under dessa år har hänvisat till sitt samvete för att inte lära sig att utföra aborter. Har Stefan Kihlberg någonting att säga om t.ex. plågsamma djurförsök? Finns det något tillfälle då någon får hänvisa till sitt samvete? Björn Samuelson hade den goda smaken att hänvisa till ett sådant fall. Kan Stefan Kihlberg i sitt samhälle av ordning och reda hitta något fall där han tillåter en student att ha ett fritt samvete?

Herr talman! Isa Halvarsson och jag har under allmänna motionstiden motionerat mot införandet av en samvetsklausul i vårdutbildningarna. Vår motion har tillstyrkts av en majoritet, och därmed gör riksdagen ett tydligt uttalande om sin uppfattning i frågan. Vid tidigare riksdagsbehandlingar har riksdagen inte varit lika klar i sina formuleringar. Därför är dagens formuleringar bra. De kommer att skapa klarhet hos utbildningsansvariga. Enligt min mening behövs det inte mer utredande. Vi har tillräckligt med fakta och insikter för att här och nu kunna ta ställning. Införandet av en samvetsklausul är en del av det abortmotstånd som Ja till livet och Livets ord driver, inte minst med hjälp av Tuve Skånberg, kds, som kan ses i spetsen för de årliga demonstrationstågen i april tillsammans med Livets ords Ulf Ekman. Det är ju därför som denna fråga kommer upp. Den har aktualiserats genom abortmotståndet från Livets ord och Ja till livet. Ja till livet är en missvisande benämning. Det man står för innebär också ett nej till livet. Det innebär nej till livet för de ca 500 kvinnor i världen, främst i utvecklingsländerna, som dör varje dag. De dör till följd av illegala aborter. Det innebär ett nej till livet för många av deras minderåriga barn. Om ett litet barn i ett u-land förlorar sin mamma löper det stor risk att själv avlida senare. Abortmotståndarna talar sällan om kvinnan och hennes liv och framtida möjligheter att föda önskade barn vid en tidpunkt då hon själv kan ta ansvar för barnet. Den etiska frågan är: Är det rätt att sätta oönskade barn till världen? Är det rätt att utsätta kvinnor för livsfara genom illegala aborter? Om Ja till livet och Tuve Skånberg verkligen menade ja till livet borde man i stället för att vilja införa en samvetsklausul i vårdutbildningarna gå i bräschen för en effektiv familjeplanering med utbyggda ungdomsmottagningar, med gratis preventivmedel, med tillgång till olika typer av preventivmedel så att var och en får tillgång till det som passar en bäst och med bevarande av den abortlag som gäller i Sverige i dag. Om Ja till livet vore en humanitär organisation skulle man inte gå ut med skrämsel om det s.k. abortpillret. Man skriver i förra årets upprop till protestlista att abortpillret svälter ihjäl en liten människa vars hjärta har börjat att slå och hjärna har börjat att fungera. I själva verket handlar det om ett medel som används upp t.o.m. 63:e dagen i graviditeten för att framkalla ett missfall som liknar de spontana missfallen. Efter information om olika abortmetoder och deras för och nackdelar får kvinnan själv välja den metod som hon känner passar henne bäst. Väljer hon abortpillret, ges det på sjukhuset där hon får kvarstanna 6--8 timmar under vilka aborten som regel äger rum. Om aborten inte inträffar då och om kvinnan vill gå hem efter den tiden får hon noggranna instruktioner om vad hon skall göra beträffande blödningar m.m. Och, Tuve Skånberg, det är inte så som upproret låter påskina, att gynekologerna använder abortpillret för att slippa undan att utföra kirurgiska ingrepp. Att detta preparat finns beror på att infektionsrisken är mindre än vid kirurgiska ingrepp. Vad läkarna gör är att sätta kvinnan, den vårdsökande, och hennes självbestämmande i centrum, allt i enlighet med de lagar som finns inom hälso och sjukvården. Om Ja till livet vore en humanitär organisation skulle man hävda kvinnans självbestämmanderätt, vilket innebär att inga kvinnor skulle behöva att föda barn under tvång, vilket ökar förutsättningarna för att de barn som föds är önskade och blir väl omhändertagna. Dessa lagar har tillkommit för att garantera var och en som söker hälso och sjukvården för ett hälsoproblem den vård och behandling som tillståndet kräver. Hon eller han skall vara garanterad rätten att bli bemött och behandlad av personal som är utbildad och kompetent att sköta uppgiften. Hon har rätt att mötas med förståelse för -- och inte avståndstagande från -- de beslut som hon har kommit fram till. När abortlagen infördes var vi noga med att abortrådgivningen skulle vara ett stöd till den kvinna som övervägde abort, inte ett råd att fullfölja graviditeten. Syftet var att hjälpa kvinnan att komma fram till ett beslut som hon själv blev nöjd med. Patienten/kvinnan skall då vara förvissad om att personalen handlar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att den följer de lagar som riksdagen har stiftat. I det här sammanhanget gäller det främst hälso och sjukvårdslagen, tillsynslagen, abortlagen och läkemedelslagen. Legitimation för olika utbildningar inom hälso och sjukvården anger att vederbörande är kompetent att utföra det som ligger inom yrkets ansvarsområde. Det innebär att barnmorskor skall bl.a. kunna sköta förlossningar, ansvara för preventivmedelsrådgivning, prova ut preventivmedel och delta i abortingrepp. Jag har respekt för att det finns de som av etiska eller religiösa skäl inte kan ställa upp på en del av detta, men då bör de i sin tur ha respekt för den lagstiftning som vi har i syfte att tillgodose de vårdsökandes behov och rättigheter och söka sig till andra verksamheter. Tuve Skånberg åberopar en rad olika FN konventioner. Men han glömmer att det finns konventioner och deklarationer som gäller just hälso och sjukvårdens område där patienten ställs i centrum. När det är två intressen som står mot varandra måste man välja de svagare partens intressen, i det här fallet patientens/kvinnans. Vi får inte göra avkall på att hälso och sjukvården är till för de vårdsökande -- det har jag och flera med mig sagt flera gånger. Det är patienten som kommer i första hand. Hon måste känna sig 200 procentigt säker på att bli hjälpt på det sätt som lagarna säger och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Beslut om abort är en svår fråga för var och en som befinner sig i den situationen. När kvinnan har fattat ett sådant beslut måste vi respektera det och stödja henne. Det måste de studerande och den utbidlade personalen respektera. Därför är jag liksom Isa Halvarsson och många andra emot införandet av en samvetsklausul i vårdutbildningarna. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i mom. 7 och bifall till motionerna Ub 601, 652, 683

Herr talman! Samma sak gäller för mitt svar till Barbro Westerholm som till de andra: Om vi diskuterade en samvetsklausul som faktiskt låg för handen skulle vi kunna tala om under vilka förhållanden inom exempelvis sjukvården, som ju ligger Barbro Westerholm varmt om hjärtat, man skulle kunna åberopa sitt samvete. Det gör vi inte. Vi har att välja mellan att vänta på en utredning som vi har skäl att anta inte kommer att föreslå någon långtgående samvetsklausul -- det lät inte så -- och att rösta med majoriteten som säger att en student som -- i vilket yrke det vara månde -- hänvisar till sitt samvete inte kan göra det. Barbro Westerholm är särskilt sakkunnig.

Westerholm angående en samvetsklausul i högskoleförordningen: Det innebär att personer med annan uppfattning i t.ex. abortfrågan än vad abortlagen säger bör söka sig till utbildningar med uppgifter där de inte konfronteras med denna konflikt. Det bör betonas att det inte endast är inom kvinnosjukvården utan också inom t.ex. primärvården detta blir aktuellt. Skall jag tolka artikeln som att Barbro Westerholm tänker sig ett yrkesförbud för kolleger som inte har samma uppfattning i abortfrågan?
Herr talman! Jag besvarar den sista frågan först. Mödrahälsovården ingår i primärvården och är en viktig del när det gäller preventivmedelsrådgivning, spiralinsättning osv. Det är en självklarhet att personalen där skall ställa upp på att arbeta enligt lagarna samt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller dem som vägrar att utföra aborter vill jag säga att ingen vet ju vad som kommer att hända i framtiden. Ja till livet och Livets ord, som Tuve Skånberg går i spetsen för, arbetar ju på olika sätt för att förändra den abortlag vi har i dag. Med den rörelsen och dess sätt att arbeta förutser jag att samma sak kan inträffa här som i USA, där personalen är tudelad; en del ställer upp andra ställer inte upp på att hjälpa kvinnorna i denna situation. Då är det bättre att ligga före och ta samvetsklausulen nu, innan några kvinnor fått möta problemet. Det tycker jag är en oerhört viktig fråga.

Herr talman. Jag är nöjd och glad över utskottets bifall till min och Barbro Westerholms motion när det gäller införandet av en s.k. samvetsklausul i högskoleutbildningen. Det har ju pratats mycket om detta i dag. Jag anser att individerna själva kan och skall fatta beslut som rör deras egen tillvaro. Det är emellertid också viktigt att komma ihåg att när individens frihet krockar med andras rätt behövs det regler och lagar. Även om det vid första påseendet kan tyckas vara sympatiskt att låta studerande av samvetsskäl välja bort vissa utbildningsmoment, anser jag bestämt att det är fel väg att gå. I Sverige skall vi ha en hälso och sjukvård på lika villkor oavsett vem man är och vilka behov man har. Hälso och sjukvårdspersonalen skall vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Så långt möjligt skall vården utformas och genomföras i samråd med patienten. Det är viktigt att patienten visas omtanke och respekt. Abortlagen vilar på principen att kvinnan, inom vissa gränser, själv skall bestämma om hennes graviditet skall avbrytas. Legitimationen för olika utbildningar inom hälso och sjukvården anger att en person är kompetent att utföra det som ligger inom yrkets ansvarsområde. Det innebär att barnmorskor bl.a. skall kunna sköta förlossningar, ansvara för preventivmedelsrådgivning och pröva ut preventivmedel samt delta i abortingrepp. I Sverige har vi hittills förutsatt att personal som av etiska eller religiösa skäl inte vill delta i en viss verksamhet skall slippa delta i den. Men man får inte vägra att medverka om ingreppen är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv och hälsa. Det innebär ju att man för att kunna uppfylla det kravet måste lära sig de medicinska åtgärder det är fråga om. Dem måste man lära sig under studietiden. Jag hävdar alltså bestämt att det är fel att låta den studerande själv välja bort olika utbildningsmoment för att han av samvetsskäl inte ställer upp på dem. Hälsooch sjukvårdens uppgift är i första hand att hjälpa de vårdsökande. Som många har uttryckt här i dag måste både studerande och personal naturligtvis respektera detta. Det innebär att personer med annan uppfattning i t.ex. abortfrågan, än vad abortlagen säger, bör söka sig till utbildningar och uppgifter där de inte konfronteras med den utbildningen och sådana uppgifter. Enligt mitt förmenande behövs det inte någon utredning för att komma fram till den självklara slutsatsen. De vårdsökande måste få känna att deras beslut att exempelvis genomgå abort respekteras av vårdpersonalen. Abort är alltid en förlust. Det är ett trauma för den abortsökande kvinnan, som befinner sig i nöd. Hon måste mötas med respekt och omsorg. Diskussionen om samvetsklausul handlar ju inte bara om abortfrågan. Det handlar även om andra frågor inom hälso och sjukvården såsom att lära sig ge blodtransfusioner, att delta vid hjärttransplantationer t.ex. Det gäller även utanför vården, såsom samarbete med kvinnliga präster t.ex. Jag har själv en bekant vars mor höll på att mista livet därför att nattsköterskan av religiösa skäl vägrade ge blod. Att som vårdsökande hamna i en dylik situation är fullständigt horribelt. Det är viktigt att vi respekterar individers frihet, men när intressen krockar måste vi välja sida, och då väljer jag patienten. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i mom. 7.